Herr talman! Nils Åsling har med tiden blivit ganska blygsam i sina krav på politiska framgångar. Han utstrålar en enorm belåtenhet när han nu har fått ett uttalande om regionalpolitiken i finansutskottets betänkande, och han betecknar det som en milstolpe i utvecklingen. Jag tycker att Nils Åsling vid det här laget borde veta bättre, nämligen att regionalpolitiken inte sköts med uttalanden eller med vackra ord och med ståtliga målsättningar. Nils Åsling har haft två år på sig i regeringsställning för att förverkliga åtminstone någonting av detta, att visa vad innehållet var bakom centerns mångåriga retorik. Vi känner till resultatet: det gick åt andra hållet. Koncentrationen ökade i landet. Stockholms län är det område som växer snabbast. Arbetslösheten ligger på rekordnivåer i de s.k. skogslänen, och ute i glesbygderna har ingenting hänt. Hur kan man stå och anklaga andra för hyckleri när man själv haft chansen att förverkliga sin politik och totalt misslyckats? Det är inte så att den som inte ställer upp på centerns sätt att med ord, ord och åter ord försöka driva politik inte menar allvar. En konkret målsättning är väldigt viktig, säger Nils Åsling. Vad är konkret målsättning? Är det att hysta ur sig att det krävs 400 000 nya jobb? Jag sade tidigare att centern i år, efter den borgerliga politiken, säkert kommer att behöva ta till 600 000 nya jobb för att vara lika duktig som 1976. Det konkreta ligger i vad man är beredd att göra i olika avseenden. Den andra delen av herr Åslings anförande handlade om centerns nya roll som det parti som framför allt motarbetar den privata konsumtionens ökning. Jag tycker den kostymen sitter litet illa på herr Åsling efter alla centerns äventyr med överbud. Om centern tänker inrikta sin ekonomiska politik på att hålla tillbaka den privata konsumtionen, hur skall man få det att gå ihop med att Nils Åsling i sitt inlägg avvisade varje hittills känt förslag om förstärkning av statens inkomster och åtstramning av ekonomin? Promsen var inte bra, momsen var inte bra, arbetsgivaravgifterna duger inte alls, osv. Jag måste fråga herr Åsling — han borde gå omkring och bära på svaret sedan länge: Vilka skatter vill centerpartiet höja? Det måste ni rimligen för länge sedan ha bestämt er för.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt måste leva i den underbaraste av världar när han står här och är helt omedveten om den internationella och svenska konjunkturnedgången under 1976, 1977 och 1978. Det enorma handikapp svenskt näringsliv hade till följd av kostnadsexplosionen 1975-1976 är självfallet grunden till att regionalpolitiken under det senaste året inte gav den effekt man skulle önskat. Att föra en debatt helt isolerad från den ekonomiska verklighet vi lever i är föga meningsfullt. Sådana debatter brukar man ibland få föra här i kammaren med övertygade marxister, men jag trodde att Kjell Olof Feldt framför allt var pragmatiker. Dessutom har Kjell-Olof Feldt ett stort och tungt ansvar för det ekonomiska läge det här landet befann sig i vid ingången till den här lågkonjunkturen. Vi har hela tiden försökt förbättra regionalpolitiken. Vi har tagit skilda initiativ, fört fram våra förslag, och vi är beredda att arbeta efter den modellen även fortsättningsvis. Vi är alltså beredda att fortsätta med konkreta förslag. Jag är tacksam att Kjell-Olof Feldt påpekade att Stockholm nu är den i egentlig mening expansiva regionen i vårt land. Jag kanske härmed kan räkna med att socialdemokraterna stöder vårt förslag om en ny modell för decentralisering av offentlig och statlig förvaltning. Vi har föreslagit att man skall gå in för att de statliga verken i viss omfattning skall decentralisera sin verksamhet ut i landet, t.ex. lägga ut filialer eller delegera funktioner till länsorgan. Jag kanske när allt kommer omkring kan räkna med stöd från socialdemokraterna för detta långtgående konkreta förslag. Vi har inga ambitioner att i och för sig hålla tillbaka den privata konsumtionen, men vi är angelägna om att hejda inflationen, därför att vi vet att inflationen framför allt drabbar de sämst ställda i samhället: låginkomsttagarna, människor som inte har möjligheter att på skilda sätt kompensera sig för inflationsutvecklingen. Därför har vi prioriterat prisstabiliteten — inflationsbekämpandet — så högt. Därför lade vi vårt förslag i höstas. Och därför fullföljer vi nu det med att förespråka ekonomisk stramhet och realism.

Herr talman! Alla kan misslyckas, även med de bästa intentioner. Den borgerliga regeringen har genom den internationella konjunkturen och en del annat fått svårigheter som den själv inte har skapat. Men det som gör det nödvändigt att med en viss handfasthet ta tag i herr Åsling och andra centerpartister i den här frågan är det enorma gapet mellan era pretentioner under tidigare år, era angrepp på socialdemokratiska regeringar för vad man kallade koncentrationspolitiken, och det faktiska resultat som ni sedan kunde prestera. Det fanns ju också tidigare internationella konjunkturstörningar och ekonomiska realiteter som man måste ta hänsyn till. Men det var det aldrig fråga om, då herr Åsling var en frigjord centerpartist som kunde kräva saker och ting av en regering. Det är bra om herr Åsling har lärt sig någonting om detta, men sluta då med att kalla oss för hycklare för att vi inte ställer upp på sifferlekar och retoriska övningar, som möjligen gör sig bra ute i bygdegårdarna men som inte har så mycket med den reella politiken att göra. Nu får vi veta — det var i och för sig en rask reträtt, men när det gäller herr Åsling skall man inte förvåna sig över någonting — att ni inte har några pretentioner alls på att hålla tillbaka den privata konsumtionen. Nu är det inflationen man skall bekämpa. Men, herr Åsling, varför inte då försöka övertyga de borgerliga kamraterna inkl. folkpartiet om att man skall bedriva en något annan finanspolitik än den herr Mundebo har föreslagit och som herr Åsling på ett ganska riktigt sätt beskrev, när han visade hur snabbt problemen tornar upp sig? Där har nu en rad bedömare utanför de politiska partierna samma uppfattning. Sedan säger herr Åsling att vårt förslag om strukturfonder och produktionsskatt är raka motsatsen till att främja investeringsviljan. Ja, det beror helt och hållet på om man tror att dagens finanspolitik leder till en snabbt ökad risk för stor inflation, kostnadsstegringar osv. Då blir detta det allvarligaste hotet mot investeringsviljan. Om man i tid vidtar åtgärder för att stabilisera ekonomin och minska inflationsriskerna främjar det investeringsviljan. Med herr Åslings resonemang är varje ingripande i ekonomin omöjligt, därför att det kan påverka de ekonomiska enheterna just när man vidtar åtgärderna. När det gäller strukturfonden skulle det, om det hade funnits tid, ha varit värt att diskutera hur herr Åsling skötte alla sina fonder under sin tid som industriminister. Jag vill bara råda herr Åsling att läsa senaste numret av Veckans Affärer. Där presenteras Nils Åslings städnota: snabbt ökade förluster för industridepartementets olika fonder. Jag tror att det behövs någonting nytt på det området.

Herr talman! Det där är det vanliga illusionsmakeriet. Genom att kalla insatserna någonting annat — fond eller plan — tror socialdemokratin att man har tillfört näringspolitiken någonting nytt. Det är ju inte detta det är fråga om. Vad det gäller är att få tron på framtiden att återvända i svenskt näringsliv för att öka investeringsviljan och företagares, arbetares och tjänstemäns benägenhet att planera för framtiden. Det gör vi minsann inte genom att inrätta en eller annan ny fond eller genom att tala om planmässighet. Det gör vi genom att skapa ekonomisk stabilitet, så att man vet att man har chans att bli konkurrenskraftig också internationellt. Det gör vi genom att, som jag sade i mitt anförande, sätta upp klart definierade mål för hur näringslivet enligt politikernas mening skall delta i den här processen. Där sjabblar socialdemokratin — genom löntagarfondsdebatten, där man föreslår en gång det ena, en annan gång det andra, och genom förslaget om promsen. I likhet med Björn Molin vill jag instämma i LO-ordföranden Gunnar Nilssons välövertänkta karakteristik av promsen. Och nu sjabblar man genom talet om strukturfonden, denna galten Särimner som med jämna mellanrum återuppstår. Vi har naturligtvis ingen anledning att hålla tillbaka konsumtionen som sådan. Anledningen till att vi har valt en kärv, medvetet återhållsam ekonomisk politik är att vi inte vill ha tillbaka den förödande inflationen, som gjorde att människor inte från ena dagen till den andra visste vad varorna i butikerna kostade. Vi måste få stabilitet i ekonomin — det är det grundläggande. Därför har vi valt att lägga fram ett kärvt ekonomiskt program — inte för att i och för sig slå mot konsumtionen utan för att skapa stabilitet som kan åstadkomma en på lång sikt gynnsam ekonomisk utveckling, som också är det bästa underlaget för en framtida konsumtionsutveckling.

Herr talman! Den ökade internationella oron kan få djupgående verkningar på världsekonomin. Förnyade oljeprishöjningar, vidgade gap i betalningsbalanserna och en allmän oro över det världspolitiska läget kommer sannolikt att försvaga den internationella konjunkturutvecklingen. Detta kommer onekligen att göra vår egen situation svårare att hantera. Det blir då än viktigare att vi bemästrar de svårigheter som är hemmagjorda för att stå rycken inför olika internationella påfrestningar. Det saknas ingalunda hemmagjorda problem av besvärligt slag. Företagsoch branschkriser, ungdomsarbetslöshet, låg ekonomisk tillväxt, svagt nyföretagande och enorma budgetunderskott hör tyvärr till den aktuella bilden. Men bilden har också markerat ljusa sidor i form av en förbättrad produktion och bättre resursutnyttjande parallellt med lugnare prisutveckling och gynnsam utrikeshandelsutveckling. Vi kan f. n. se att trepartiregeringens åtgärder för att rätta till vårt konkurrensläge ger resultat samtidigt som dock olika grundläggande problem som gäller vårt ekonomiska systems sätt att fungera fordrar ytterligare insatser. I sin bedömning av vad som har hänt och den politik som har förts har Kjell-Olof Feldt uttryckt stor ilska. Nu hör det till historien att socialdemokraterna under de gångna åren har varit arga över vad den borgerliga regeringen än har gjort. Ibland har man skällt över att politiken varit för expansiv, och ibland har man skällt över att det har varit för mycket svångrem över den. Typiskt för hur man har hoppat mellan dessa olika positioner är när man i december förra året från denna talarstol presenterade förslag som gick ut på mer statsutgifter och större underskott i budgeten för att, som man menade, driva på den ekonomiska takten. Nu, bara två månader senare, följer man den motsatta linjen och grälar över de för stora underskotten. Detta hoppande fram och tillbaka har varit typiskt för socialdemokratisk oppositionspolitik under de gångna åren. Om man försöker se efter vad socialdemokraterna egentligen har föreslagit under dessa år så är det till att börja med kraftiga skattehöjningar. Man var emot de skattesänkningar som trepartiregeringen föreslog och genomdrev. Socialdemokraterna var också emot de växelkursändringar som den tidigare regeringen genomförde. Om man tar i betraktande vad resultatet av de socialdemokratiska förslagen, om de hade omsatts i verkligheten, hade blivit, så finner man att vårt konkurrensläge gentemot utlandet skulle ha varit oerhört mycket sämre. Om man inte hade ändrat växelkurserna, inte hade tagit bort de skatter som trepartiregeringen gjorde utan i stället hade genomfört de skattehöjningar som socialdemokraterna föreslog, så skulle vårt kostnadsläge i förhållande till utlandet ha legat ungefär 25 96 högre än nu. Var och en kan utan svårighet föreställa sig de industrikriser och branschproblem både inom exportindustrin och i de importkonkurrerande näringarna som vi då skulle ha haft. Det finns alltså mycket ljusa inslag i den ekonomiska bilden f. n. tack vare de insatser som trepartiregeringen gjorde, men det finns också stora problem. Det är just dessa problem som vi nu måste försöka lösa. En inventering av dessa utmaningar görs i den näringspolitiska rapport som nyligen framlagts under ledning av förutvarande chefen för televerket, Bertil Bjurel. Tolkningarna ligger i linje med dem som gjordes av SNS konjunkturråd i dess höstrapport. I bägge dessa rapporter framhålls att vi i Sverige på olika sätt försvagat de välståndsbildande krafterna och därmed skaffat oss själva ett antal kriser. Det är hemmagjorda problem och inte störningar från utlandet. Felet är inte, säger man i rapporterna, att marknadsekonomin eller en fri företagsamhet inte skulle fungera, utan att marknaderna och företagsamheten till stor del har satts ur spel. Pålagor och skatter, regleringar och byråkrati har satt käppar i hjulen. De grövsta käpparna sätts f. n. av skattepolitiken. Låt oss titta på de budgetunderskott som alla talare hittills i dag har uttryckt oro för. Dessa underskott är verkligen oroande. De är det i sig själva därför att de i en uppgångsfas kan göra ekonomin i Sverige mindre stabil. Men de är framför allt oroande därför att alltför få, särskilt politiker, tycks ha förstått hur de har uppkommit. Därför drar man farliga slutsatser om hur de skall hävas. Det finns två anledningar till att budgetunderskotten blivit så väldiga. Den första är att den ekonomiska tillväxten varit dålig under hela 1970-talet. Sverige har haft en tillväxt under genomsnittet för jämförbara länder. Detta är samma sak som att skatteunderlaget har vuxit långsamt i Sverige. När skatteunderlaget växer långsamt, ja då ökar också skatteinkomsterna långsamt. Om Sverige hade haft samma tillväxttakt som jämförbara industriländer i genomsnitt, hade vi haft skatteinkomster som i år varit ca 25 miljarder kronor högre än de nu blir. Det finns olika förklaringar till den låga tillväxttakten i Sverige. Men som bl.a. Bjurelrapporten visar är en förklaring — och den viktigaste — att skattesatserna är så höga att de snedvrider all ekonomisk verksamhet. Det lönar sig inte tillräckligt att arbeta, starta och driva företag, utbilda sig och satsa på framtiden. Andra aktiviteter — ofta helt enkelt passiviteter — lönar sig betydligt bättre. De skyhöga skattesatserna har givit upphov till ett samhälle, där det som är lönande och ändamålsenligt ur samhällsekonomisk synvinkel alltför ofta inte är det från hushållens och företagens synpunkt. I ett sådant samhälle blir det en svag ekonomisk utveckling. Men om det skall bli fart i tillväxten och därmed vidgade möjligheter att göra några förbättringar eller t. 0. m. vidmakthålla gjorda utfästelser, måste det löna sig att göra rätt saker och att göra rätt för sig. Vi moderater har länge varnat för dessa negativa verkningar hos skattetrycket — de skyhöga skattesatserna. Vi har länge varit ensamma om dessa varningar. Men nu är vi inte ensamma längre. Åtminstone är vi inte ensamma utanför detta hus. Personer som Myrdal och Edin har tyckt till och fått stor publicitet. Men även ur de akademiska verkstäderna kommer det mera material, som belyser de höga skattesatsernas dåliga verkningar. Låt mig t.ex. peka på vad Bjurelrapporten säger på s. 38: ”Det finns överhängande risk för att det mångåriga arbetet för ett utvecklat välfärdssamhälle går till spillo genom att välfärdssystemens finansiering fräter ner incitamenten till arbete, kapitalbildning och risktagande.” Därför behövs alltså lägre skattesatser.

SNS-gruppen uttrycker saken på följande sätt: ” Allt detta tyder på att gränsen för vad som kan uppnås i fråga om "optimal beskattning” redan passerats.” Man blir då, herr talman, ytterst häpen när man hör alla talare hittills i dag framföra idén att de moderata förslagen om att sänka skattesatserna är verklighetsfrämmande. Jag gör gällande att de andra politiska partierna i Sveriges riksdag f. n. i sitt tänkande om hur skatterna verkar saknar kontakter med verkligheten. De olika resonemang som jag här har citerat understryker riktigheten i detta. Några data från enkel statistik kan anföras som stöd för liknande slutsatser. Sedan 1960 har genomsnittlig arbetstid för heltidsarbetande minskat med en fjärdedel; deltidsanställning har ökat kraftigt; frånvaron har fördubblats och övertid halverats. Det är sannolikt att de skyhöga skattesatserna gjort att man i dessa former tagit ut mera tid från det organiserade — och beskattade — arbetslivet än man annars skulle ha gjort. Skattebelastningen på den vanliga arbetsmarknaden är sådan att det lönar sig att avstå från beskattat arbete och ägna sig åt obeskattad självverksamhet, även om man i denna inte är skickligare än att det tar 5-10 gånger så lång tid att utföra ett arbete som det gör för en yrkesman. Detta förklarar en del av vad som händer på arbetsmarknaden nu. Även om självverksamheten har sin charm, ger den inga skatteinkomster för att täcka det offentligas alla utgifter. Jag har i flera anföranden här i dag hört sådana uttryck som att man måste kanske förstärka statsinkomsterna genom skattehöjningar. Jag ifrågasätter riktigheten i att man skulle förstärka statsinkomsterna på det sättet. Jag tror att man i stället skulle försvaga statsinkomsterna om man fortsatte att höja skattesatserna. Det är intressant att göra en jämförelse mellan Linjeflygs och SJ:s tidigare prispolitik. SJ höjde priserna gång på gång, folk reste mindre, och ekonomin blev sämre. Till slut började man lägga ner olika verksamheter, för de var inte lönande längre, trots att man fick stora subventioner. Sådan har svensk skattepolitik varit alltför länge. Ett annat tänkande representerades av Jan Carlzon i Linjeflyg: När man sänker priset — eller skattesatsen — kan man få bättre fart på verksamheten. Det blir ett bättre underlag och en bättre ekonomi. Jag tror att man skall ifrågasätta uttalanden om önskvärdheten av att höja skattesatserna också av en annan anledning, nämligen att statsutgifterna har ökat så snabbt. Det intressanta är att även detta fenomen hänger klart ihop med att skattetrycket är så hårt. Statsutgifterna har ökat så snabbt därför att det hårda skattetrycket har skadat hushållens och företagens ekonomi, och enorma insatser har måst göras för att reparera dessa skador. Framför allt har de så kallade transfereringarna ökat. Svenska folket har inte råd att äta, bo och ha barn efter att ha betalt de skyhöga skatterna och behöver därför ha alltmera stöd. Och företagen har inte råd att ha tillräckligt många anställda efter att ha betalt alla pålagor, och därför måste de ha allt större bidrag. När man resonerar om hur stora nya statsinkomster man får om man höjer den ena eller andra skattesatsen, lurar man sig själv å det grövsta även i de mest officiella sammanhang. Inte bara väljer man att bortse från verkningarna på skatteunderlaget. Man bortser också från en lång rad verkningar på utgiftssidan. Antag t.ex. att man skulle höja momsen med en procentenhet. På sedvanligt sätt att räkna skulle man då säga att statsinkomsterna skulle stiga med 1750 milj.kr. Men denna siffra är en bruttosiffra som är helt missvisande. Till att börja med får man ta hänsyn till att en del av de pengar som man vill dra in annars sparats i den privata sektorn. Det realekonomiska utrymmet för offentliga satsningar ökar alltså inte lika mycket som skatteinkomsterna tänks göra. Men så finns då en rad skäl till att skatteinkomsterna alls inte ökar som tänkt. Av exemplets momshöjning är något hundratal miljoner skatt på det offentligas egen verksamhet. Ca 400 milj.kr. försvinner i ökade pensioner och barnbidrag mer eller mindre automatiskt när momshöjningen höjer prisindex. Ytterligare avbränningar skulle sannolikt komma i form av kompensationer för att undvika hyreshöjningar och dyrare livsmedel till följd av momshöjningen. I den utsträckning momshöjningen minskar konsumtionen — det var ju tanken med den — minskar basen för momsuttaget, och det minskar nettot av momshöjningen med ett par hundra miljoner. Momshöjningen drabbar antagligen företagsvinster och därmed det belopp man får in i vinstskatt. Sannolikt får en del företag och branscher också ökat behov av subventioner på grund av att momshöjningen försvårar försäljningen. Överslagsmässigt kan man tänka sig att allt detta ger avbränningar på nära 1000 miljoner av de 1 750 miljoner som momshöjningen tänktes ge. Men sedan har man att ta hänsyn till hur skatteskärpningen påverkar inkomstsidan. Skattehöjningen snedvrider ytterligare ekonomins sätt att fungera och ger en svagare tillväxt i skatteunderlaget. Den kommer också att ge upphov till ytterligare skatteflykt och skattefusk. Av de pengar som man hade tänkt sig få in blir det inte mycket kvar. Och situationen blir sedan ännu värre om — som man har anledning att förmoda — löntagarorganisationerna kommer att försöka att i samband med löneförhandlingar kompensera sig för de prishöjningar som skatteökningen medfört. Eftersom det så ofta i Sverige sägs att den ena eller andra skattesatshöjningen skall avräknas på löneutrymmet och därför inte höja kostnaderna, vill jag påminna om att OECD nyligen har gjort en studie just om sådana sammanhang — om hur skatter påverkar kostnadsnivåerna. Den visar att det i Sverige inte har varit någon sådan avräkning. I Sverige har olika skattesatshöjningar i stället i löneförhandlingarna skiftats framåt och alltså lett till ökade priser och kostnader. Om man förfar på det viset, som alltför många i den här debatten talar till förmån för, innebär det att skattesatshöjningar leder till ett ökat kostnadsläge, ett försämrat konkurrensläge, ytterligare svårigheter för våra exportindustrier och våra importkonkurrerande industrier, och sannolikt stora utryckningar av den som nu är industriminister för att försöka subventionera och undvika friställningar. Det är alltså inte fråga om att en höjning av en skattesats skulle ge något netto till statskassan. Vi har kommit till den punkt då skattesatshöjningar är ett allvarligt stabiliseringspolitiskt problem i stället för något att sätta in för att förbättra stabiliteten i vår ekonomi. Det resonemanget gäller alldeles oavsett om det är momshöjningar — eller om man döper om dem till ”proms” — eller om det är den gamla vanliga löneskatten eller inkomstskatten eller vad det än är som man resonerar om. Det blir i princip denna sorts verkan när man har nått det skyhöga skattetryck som vi har i Sverige. Jag har velat göra den här granskningen av orsakerna till det höga budgetunderskottet därför att dessa orsaker förefaller så missförstådda. Än en gång: Budgetunderskotten är så stora inte därför att skattetrycket är för lågt utan därför att det är för högt. Det är synd att andra partier tycks vara beredda att snarare dra den slutsatsen att man måste skärpa skattetrycket för att förbättra budgetläget. En sådan politik skulle göra ont värre. Vi moderater vill alltså sänka skattetrycket i stället. Under vår tid i regeringen sänktes också det statliga skattetrycket. Däremot höjde kommunerna beklagligtvis sina skatter. Våra krav på sänkta skattesatser ingår som ett viktigt led i en mera offensiv näringspolitik. Som har kommit till uttryck i Bjurelrapporten fordras ett antal åtgärder, inte bara på skattepolitikens område, för att de grenar som bär välståndets frukter icke skall knäckas. Något som vi finner betydelsefullt är att man satsar mera på kvalitet i utbildningen. Skolan måste vara en arbetsplats, dels därför att eleverna skall kunna få de kunskaper som behövs i en invecklad värld, dels därför att skolan skall träna till livet — och livet är för de flesta en arbetsplats. Detta är betydelsefullt för att undvika ungdomsarbetslöshet. Det är också betydelsefullt för att det över huvud taget skall kunna bli någon realism bakom alla de krav som f.n. reses på mera forskning och utveckling. Forskning och utveckling blir det icke, om det inte finns välutbildade människor, beredda att axla dessa uppgifter. Herr talman! Tidigare under debatten i dag har det sagts att det har varit ett slöseri med skattepengar genom att man har hållit på att utveckla flygprojekt —- B3LA och A38. Jag vill gärna säga, när vi nu talar om forskning och utveckling, att jag finner beslutet i den frågan vara ödesdigert, inte bara av de mera säkerhetspolitiska skälen utan också därför att utvecklingen av en avancerad industri på detta område har spelat en stor roll för att driva fram produktutveckling på angränsande områden. Det strider alltså helt mot önskemålen att man skall ha mera av forskning och utveckling, då man avvecklar en av de verkligt högteknologiska industrier som vi har. Det kommer också att skada vår ekonomiska balans i landet, då vi måste importera flygplan från andra länder. Någonting som också fordras i en mera offensiv näringspolitik är tillräcklig rörlighet på arbetsmarknaden mellan företag och branscher. Annars kommer en ekonomisk uppgång att alltför tidigt hejdas av inflationistiska flaskhalsar. Det viktigaste i dag för att hindra en inflation här i landet är att se till att en förbättrad sysselsättning inte omedelbart leder till flaskhalsar och knappheter, vilka — vare sig man gör det på det ena eller det andra sättet — kommer att leda till inflationstryck. Ökade krav måste därför ställas på att anvisade arbeten tas och att arbetslöshetsbidrag annars stoppas. Det kan inte vara fel att ställa sådana krav. De måste ställas dels av rättviseskäl gentemot dem som arbetar, dels för att hindra ungdom från att hamna på fel spår utanför arbetslivet. I en offensiv näringspolitik, herr talman, ingår, för att uppnå positiva verkningar både på kort och lång sikt, att man minskar osäkerheten i näringslivet genom att undanröja det hot som löntagarfonderna innebär. Kjell-Olof Feldt talade tidigare om behovet av att öka investeringarna. Det är alldeles rätt. Det behövs ökade investeringar, men ett av de allvarligaste hoten mot ökade investeringar i dag är det som företagare känner sig stå inför, nämligen att de kan komma att bli av med allting på grund av att det centrala facket skall ta över. Jag träffar allt som oftast företagare som säger att de låter bli att satsa på olika projekt därför att de inte vet om de får behålla resultatet. Om LO som socialdemokraterna själva menar är allra bäst när det gäller att driva företag i Sverige — det måste ju ligga bakom kravet att LO skall ta över näringslivet — varför sätter man då inte i gång i dag med att investera och skapa sysselsättning på alla de orter där det finns problem på denna punkt? Nu finns ju möjligheten till konkurrens på fria villkor. Om man inte är kapabel att göra det —-och det är man tydligen inte — då bör man omedelbart avlägsna detta hot ifrån de andra som verkligen är beredda att sätta i gång med olika projekt, om de bara inte hade denna känsla; lyckas man och företaget växer skall Landsorganisationen eller det centrala facket ta över. Av stor betydelse är också att man minskar osäkerheten i näringslivet genom att under den uppgång som nu kan iakttas i svensk ekonomi försöka dra ner på de allt vidlyftigare statliga företagssubventionerna. Många företag är oroliga för framtiden och håller tillbaka investeringar, eftersom de riskerar att möta konkurrens av orealistiska priser, framsubventionerade av statspengar. I många branscher, inte minst i textilindustrin, har detta varit starkt försvårande under de senare åren. Eftersom det nu tar sin tid innan gynnsamma verkningar av skattesatssänkningar och andra näringspolitiska åtgärder gör sig gällande fordras det en fas innan tillväxtprocessen kommit i gång här: besparingar i den offentliga verksamheten. Ett lägre skattetryck möjliggör besparingar, framför allt i fråga om industrisubventioner och den omfattande AMS-miljardrullningen. På vårt initiativ har också utskottet påpekat behovet av att sänka dessa utgifter i en uppåtgående konjunktur. Även andra besparingar har anvisats av oss. Det förslag som omfattas av reservationen 3 ingår som ett led i dessa våra besparingsansträngningar. De besparingar som jag nu talar till förmån för är mycket enklare att genomföra än de smärtsamma omprövningar som kommer att framtvingas, om man med högskattepolitik och utgiftslättsinne alltför länge försvagar de välståndsbildande krafterna. Högskattepolitiken är asocial, eftersom den hotar välfärdssamhällets grund. Dessa besparingar måste också innebära att kommunerna hejdar sin utgiftsexpansion. Det har tidigare sagts — jag tror att det var av herr Åsling — att moderaterna hotar kommunerna. Verkligheten är väl den att kommunerna hotar sin egen framtida belägenhet genom att icke i tid inse att man inte kan höja, höja och höja sina egna utgifter långt utöver det reala ekonomiska utrymmet. Av de skäl jag anfört kan vi inte välkomna det regeringsförslag som aviserats på skatteområdet. Om man verkligen skall sänka marginalskatterna, behövs rejälare tag, framför allt i form av en plan för fortsatta sänkningar. Det är olämpligt med en serie höjningar av andra skattesatser, och det behövs besparingar. Nu kommer i stället ytterligare stora utgifter i form av bidrag till kommunerna, och detta utan att man på något sätt ser till att dessa kommuner gör motsvarande sänkningar i kommunalskattesatserna. När man sedan granskar den socialdemokratiska skattepolitiken, finner man ytterligare en omgång underligheter i den långa serien av förslag som socialdemokraterna presterat i oppositionsställning. Man vill göra en lång rad utgiftshöjningar, och sedan skall man motbalansera med kraftiga höjningar av olika skattesatser. Socialdemokraterna etablerar sig än fastare som Den lista på höjda skattesatser som man tänkt sig är imponerande. Dit hör först och främst tre mycket stora genomgripande höjningar av skattesatserna. Det är produktionsfaktorsskatten, ”promsen”, som är tänkt att inbringa uppemot 10 000 milj.kr. Man vill slopa inflationsskyddet i skatteskalan. Sedan vill man höja förmögenhetsskattesatserna med 30 96. I den tidigare diskussionen mellan herr Molin och herr Feldt fanns ett resonemang om huruvida man skulle ta hänsyn till de reala ekonomiska verkningarna av uppbördsterminerna vad gällde slopandet av indexregleringen. Jag skall inte lägga mig i den diskussionen. Jag konstaterar bara, herr Feldt, att jag inte i era motioner finner någon tillstymmelse till en realekonomisk bedömning av vad alla dessa skattesatshöjningar skulle innebära. Det finns inte ett ord om de reala verkningarna av en 30-procentig höjning av förmögenhetsskatterna, och det finns heller inte ett ord — ja, det finns något men inte mycket — om vad ”promsen” skulle innebära. Som tidigare påpekats har Gunnar Nilsson allvarligt varnat för de risker och problem som är förenade med att på detta sätt lägga på en skatt, som skulle innebära att den genomsnittlige industriarbetaren redan vid löneförhandlingarna i höst skulle få avräkna 2 500 kr. av en tänkt inkomststegring. Detta skulle ske därför att ni skulle kunna driva igenom er ”proms”. Jag är inte säker på att det kommer att fungera så där alldeles smärtfritt. I övrigt har socialdemokraterna en imponerande lista av skattehöjningsförslag. Det är en utvidgning av underlaget för socialutgifter för barnomsorg, som egenföretagare skall ställas inför. Det är höjd arbetarskyddsavgift för att finansiera MBL-utbildning. Basen för arbetsgivaravgifterna skall utvidgas för att omfatta förmån i form av bil, det är skärpta regler för beskattning av familjeföretag. Stämpelskatten skall höjas. Fordonsskatten för lastbilar och traktorer skall också höjas, och miljöavgifter införas, och skogsvårdsavgifter räknas upp. Avgifterna på statliga kreditgarantilån för jordbruket skall höjas. Det finns, som sagt, inte en ansats till verkliga realekonomiska funderingar om vart svensk ekonomi skulle ta vägen med alla dessa olika skattehöjningar. Kjell-Olof Feldt säger i sitt anförande att det behövs mera investeringar — jag upprepar att det är sympatiskt och riktigt när han säger detta — men hur han kan hoppa från den föreställningen att det behövs mera investeringar över till att man på något sätt skulle kunna uppmuntra dessa investeringar genom denna enorma rad av skattehöjningar ovanpå löntagarfondhotet är för mig helt obegripligt. Dessutom skulle alla dessa skattehöjningar utlösa en kraftig inflation i landet. Skattehöjningarna skulle icke accepteras vid förhandlingsborden, utan det skulle krävas kompensationer. Vi har erfarenhet av detta från 1974 och 1975, och det vore väl illa om vi direkt skulle åka tillbaka in i en sådan situation. Om denna skattepolitik genomfördes, skulle också tillväxttakten i svensk ekonomi bli sämre. Skatteunderlaget och skatteinkomsterna skulle utvecklas illa. Förutsättningarna för att infria redan gjorda utfästelser skulle bli dåliga. Gunnar Nilsson har faktiskt i ett sanningens ögonblick varnat för att vi i framtiden kanske inte kan fullgöra pensionsåtagandena, om det förs en tokig ekonomisk politik. Det vore mycket beklagligt, om det skulle gå på det viset. Man skall väl inte förstöra pensionsutrymmet för dem som under en lång följd av år verkligen har arbetat fram det svenska välståndet bara för att man skall unna sig lyxen att föra en socialdemokratisk politik, som krossar de välståndsbildande krafterna i landet och därmed gör det omöjligt att fullgöra alla åtaganden som har gjorts. Om man också skulle genomföra de skattesatshöjningar som socialdemokraterna vill genomföra, skulle det ytterligare försvaga hushållens, företagens och kommunernas ekonomi. Inte heller skulle det bidra till att förbättra budgetbalansen i landet, eftersom staten skulle behöva rycka ut med olika, stora bidrag för att klara den ekonomiska situationen. Herr talman! Enligt de föreställningar som har dikterat det skattepolitiska tänkandet kan man genomföra en finanspolitisk åtstramning på två olika sätt —- endera genom att skärpa skattetrycket eller genom att sänka utgifterna. Med nuvarande höga skattetryck är sammanhangen inte längre så enkla. Man kan inte längre bortse från vilka verkningar som höjda skattesatser har på skatteunderlagets utveckling och på statsutgifterna. Det är oroande att ingen av dem som har föregått mig i talarstolen har insett detta. Socialdemokraternas skattehöjningspolitik är föråldrad och farlig. Jag kan inte heller finna att folkpartiets förslag att varken höja eller sänka skattetrycket, men stuva om litet grand i det, är uttryck för vare sig det ena eller det andra tänkandet. Nu behövs stegvisa sänkningar av skattetrycket, vilket i förening med en offensiv näringspolitik kan ge ny fart åt ekonomin och därmed åt skatteunderlagets tillväxt. Under en anpassningsperiod krävs besparingar, vilka dock är avsevärt mindre än de som snart skulle tränga sig på, om högskattepolitiken drevs vidare.

Herr talman! När jag lyssnar på Staffan Burenstam Linder undrar jag om det verkligen är den mannen som varit med om att utforma finansutskottets betänkande, där behovet av finanspolitiska åtgärder så klart markeras. Jag frågar mig t.o.m. om Staffan Burenstam Linder verkligen har suttit med i den regering som har höjt momsen, bensinskatten och bilskatterna — eller var fanns han? Moderaterna håller nu på att så förenkla sitt politiska budskap att det bara handlar om en sak — sänkta skatter. Tidigare koncentrerade sig de moderata skatteattackerna på marginalskatterna. Men nu, när det finns en ganska bred enighet om att inkomstskatterna behöver sänkas men att sänkningarna måste betalas genom andra skattehöjningar, vidgar moderaterna attacken till att gälla alla skatter. Den moderata profilen görs ännu skarpare. Men resonemanget blir på det viset helt besinningslöst. Moderaterna inser ändå en sak: Om man lovar sänkta skatter, måste man också lova sänkta statsutgifter. Jag har flera gånger frågat moderaterna: Var skall ni skära ned statsutgifterna? Staffan Burenstam Linder anser sig nu ha centerpartiet och folkpartiet med sig på att dra in på arbetsmarknadspolitiska insatser — det är den tolkning han gör av finansutskottets betänkande. Det är bra, därmed vet vi åtminstone en grupp som skall få betala moderaternas skattesänkningar — de arbetslösa. Men vilka andra utgifter är det som skall sänkas? Påstå inte att den moderata reservationen vid finansutskottets betänkande visar på någon praktiskt genomförbar skattesänkning! Det är meningslöst att tala om att alla statliga utgifter skall dras ned med 5 96, innan man vet hur det skall genomföras. Herr talman! Staffan Burenstam Linders anförande visade två saker. Det ena är att den majoritet beträffande den ekonomiska politiken som finansutskottets majoritetsbetänkande påstås spegla inte finns. Riksdagens beslut i dag blir en tom formalitet, eftersom moderaterna i själva verket står för en helt annan uppläggning av den framtida ekonomiska politiken än vad de två övriga borgerliga partierna i varje fall säger sig göra. Det andra som anförandet visade är följande: Under de senaste åren har vid upprepade tillfällen ställts frågan varför inte Sverige, som andra nordiska och europeiska länder, har fått ett Poujadisteller Glistrupparti. Svaret har hittills varit att vi ännu inte har fått något sådant parti. Nu har Poujadistpartiet kommit till Sverige, men här kallar vi det för moderata samlingspartiet.
Herr talman! Jag skall göra en kort kommentar till vad Staffan Burenstam Linder sade. Vi inom finansutskottets majoritet har sagt att man för att långsiktigt minska budgetunderskottet bör göra tre saker. Man bör begränsa utgiftsexpansionen, vidta direkta besparingar och förstärka statsinkomsterna. Vi har vidare sagt att man i första hand bör inrikta ansträngningarna på de två förstnämnda åtgärderna och alltså söka undvika att förstärka statsinkomsterna genom skattehöjningar. Jag tror att man framför allt skall inrikta sig på att begränsa utgiftsexpansionen. Det finns där en automatik som i särskilt hög grad leder till stora budgetunderskott. Så långt är jag alltså ense med Staffan Burenstam Linder. Men sedan ger Staffan Burenstam Linder en enligt min mening alldeles för generell karakteristik av olika typer av statsinkomster. Jag tror alltså inte att man utan vidare kan säga att en förstärkning av statsinkomsterna är detsamma som vad han kallar för skattesatshöjning. Olika skatter har ju olika verkningar på arbetsviljan och på skatteunderlagets utveckling. Från folkpartiets sida vill vi —och moderaterna ger oss där sitt stöd — minska marginalskatterna. Jag tror f. ö. att vi nu är på väg att få en bred enighet i riksdagen om att sänka marginalskatterna. Det är då nödvändigt att de sänkningarna finansieras genom förstärkningar av statsinkomsterna på andra håll, genom skattehöjningar som inte har de negativa verkningar som Staffan Burenstam Linder belyste. Vi har pekat på höjningar av stämpelskatten, energiskatten och fordonsskatten och på intagande av bilförmånen i basen för arbetsgivaravgiften. Det är ett antal finansieringskällor som bidrar till att förstärka statsinkomsterna och kompensera det bortfall som de sänkta marginalskatterna medför. På det viset skulle en mycket angelägen skatteomläggning kunna genomföras utan att möjligheterna att finansiera den offentliga verksamheten minskade.

Herr talman! I det utskottsbetänkande som jag varit med om att utforma talas det om att det behövs finanspolitiska åtgärder, och det är precis vad jag talat om även här, Kjell-Olof Feldt. Det sägs faktiskt också att höjningar av skatter kan ha inflationistiska verkningar, och det är någonting som jag understrukit. På ingen punkt i Kjell-Olof Feldts replik fanns det någon ansats till en verklig analys av om det är möjligt att genomföra alla de olika skattesatshöjningar som ni tänkt er utan att det blir en våldsam inflation. Har moderaterna suttit med i regeringen? Ja, det har vi gjort, och det är förklaringen till att det under den tiden vidtogs olika åtgärder för att sänka det statliga skattetrycket. Jag upprepar att när sedan kommunerna —- som regeringen inte har någon kommandorätt över — höjer skattesatserna, så är det beklagligt med hänsyn till de långsiktiga verkningarna av dessa kommunala skattehöjningar. Att momsen höjdes är riktigt. Det fordrades nämligen — i det akuta krisläge som rådde i samband med att vi övertog regeringsmakten — olika insatser för att försöka rätta till förhållandena. Detta var inte någon i sig själv önskvärd åtgärd, utan den var framtvingad av den katastrofala situation för landets ekonomi som tidigare socialdemokratisk politik lett till. Moderaterna skulle numera tala bara om sänkta skattesatser. Nej, det är inte riktigt. Jag har t.ex. framfört allvarlig kritik mot löntagarfonderna. Jag har sagt att de utgör ett stort hot mot den svenska ekonomin. Och det är intressant att Kjell-Olof Feldt tydligen inte fann någon anledning att här försvara påståendet att löntagarfonderna skulle vara mycket bra i nuvarande läge för att stimulera svensk ekonomi. Dessutom talade jag t.ex. i mitt anförande om att det behövs bättre kvalitet iutbildningen. Och jag tror det är mycket betydelsefullt, på både kort och lång sikt, att detta sägs ifrån. Även här hade Kjell-Olof Feldt tydligen inte någon kommentar att göra. Sedan säger Kjell-Olof Feldt: Om man nu sänker vissa skattesatser måste detta betalas, och den moderata politiken är helt besinningslös — det var ett uttryck som jag skrev upp. Nåväl! Är då Gunnar Myrdal, som talat om de sönderbrytande verkningar de höga skatterna har, helt besinningslös? Och Per-Olof Edin, som talar om att det år 1985 kommer att bli en skattekollaps — är denne Metallekonom helt besinningslös? Är Bjurelkommissionens företrädare, med Bertil Bjurel och Assar Lindbeck och andra, helt besinningslösa? Är de som sitter i SNS konjunkturråd, Erik Lundberg och andra, helt besinningslösa? Nej, att börja tala om att det är poujadism att framföra de uppfattningar som jag anfört här är utomordentligt allvarligt, för det avslöjar en sådan total brist på insikt om de risker och de allvarliga problem som Sverige står inför och som bra många utanför det här huset pekar på men som Kjell-Olof Feldt inte tycks vilja inse.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att finansutskottets ordförande har en helt annan tolkning av innebörden av utskottets majoritetsbetänkande än Staffan Burenstam Linder. Han menar uppenbarligen att åtminstone skattesänkningar skall kunna finansieras genom skattehöjningar. Jag vill bara gratulera herr Mundebo till det riksdagsunderlag som han fått för sin ekonomiska politik. Det här lilla meningsutbytet har avslöjat vari det består. Det är inte besinningslöst att diskutera våra skatter. Det är i hög grad befogat att göra det. Men det är besinningslöst att förklara att alla skatter är inflationsdrivande, välståndsminskande och arbetslöshetsskapande. Det är denna totala attack på varje finanspolitisk åtgärd som jag kallar besinningslös. Och detta visar, vad jag förstår, på ett nästan desperat behov av politisk profilering från moderat sida. Sedan skall jag försöka förklara varför vi anser att man i det här läget bör kunna höja vissa skatter och samtidigt få en bättre ekonomisk balans. Vi hade under fjolåret en uppgång av likviditeten i svensk ekonomi med 17 26. Det är såvitt jag vet ett historiskt rekord. I år väntas den genomsnittliga likviditetsökningen bli lika stor. Jag läste nyss ett uttalande från Sparbankernas Banks ekonomiska sekretariat, som kallade denna situation ödesmättad, i och med att den klart visade att regering och riksbank mycket snart skulle stå utan möjligheter att kontrollera situationen. Till största delen finns denna likviditet upplagrad i de svenska företagen. Den finansiella ställningen i det svenska näringslivet har förbättrats med 30 miljarder kronor på två år. Och det svenska näringslivet är nu i den situationen att det är nettolångivare till övriga sektorer, dvs. har så mycket pengar att det sker en utlåning till andra. Det är i det läget befogat att föreslå åtgärder som begränsar likviditetsökningen och drar in pengar finansiellt till statskassan, eftersom åtgärderna kommer att bromsa de tendenser till inflationsöverslag som kan komma nästa år. Men de förslag som vi lagt fram nu kommer inte att räcka till, utan vi tror att finanspolitiken måste aktiveras ytterligare om konjunkturuppgången fortsätter och inför det inflationstryck som redan finns i ekonomin. Alt i en sektor som i dag uppenbarligen är ett hot mot stabiliteten — inte på grund av dess egna åtgärder utan på grund av Mundebos finanspolitik — vara tvungen att ta tillbaka en del av de pengar som man i alltför generösa och okontrollerade former delat ut under två år tycker vi är precis förenligt med målsättningen större ekonomisk balans. Och det är också förenligt med målsättningen att förbättra investeringarna, därför att — jag måste upprepa detta — det största hotet mot investeringsviljan och investeringsutvecklingen är en ny okontrollerad prisoch kostnadsinflation i Sverige.

Herr talman! Låt mig läsa upp exakt vad finansutskottet har att säga i det stycke som jag framför allt uppehållit mig vid i mitt anförande. Så här skriver utskottets majoritet: ”Som påpekas i finansplanen skulle fortsatta skattehöjningar kunna ytterligare driva upp löneökningar och priser. En sådan utveckling leder då också till större statsutgifter i form av höjda löner för statsanställda, uppräkning av pensioner m.m. Det är därför angeläget att i tid inrikta ansträngningarna på att åstadkomma direkta besparingar —— =.” Jag har citerat detta för att visa att jag inte på något sätt har svårigheter att ställa mig bakom den texten i finansutskottets betänkande. Och jag har gjort uttalanden här för att klargöra precis hur vi tänker och resonerar. Det är betydelsefullt att detta görs därför att det höga skattetryck som vi nu har och som socialdemokraterna vill höja är asocialt — asocialt därför att det uppmuntrar svenska folket i alltför hög grad till asociala försök att kringgå detta skattetryck, asocialt därför att det håller på att rycka undan grunden för det svenska välståndssamhället genom att så försvaga de välståndsbildande krafterna. Kjell-Olof Feldt hade ingen kommentar till det stora hot mot investeringar och utveckling i Sverige som löntagarfonderna innebär — detta att en företagare har att räkna med att om man satsar sina pengar och det går dåligt, då har man förlorat pengarna och banken tar över, och går det bra, då förlorar man pengarna därför att det centrala facket tar över. Jag förstår inte att Kjell Olof Feldt inte inser att detta är ett hot som i dag är mycket allvarligt när det gäller att få fart på svensk ekonomi och få till stånd investeringar på nytt. Sedan talade Kjell-Olof Feldt om detta med likviditet, och det är ju väldigt invecklat alltihop. Låt mig bara göra den enkla kommentaren: Om Kjell-Olof Feldt är oroad över likviditeten, varför då inte gå på min linje att föreslå verkliga besparingar? Det stramar i så fall också åt. Kjell-Olof Feldt talar om ökade skatter. Men det drar antagligen inte in någon likviditet utan skapar i stället en kris i Sverige på de vägar som jag försökt beskriva. Och tro inte att svenska folket inte skulle märka skattesatshöjningar utan bara uppfatta att man drar in likviditet. Det är i stället som en professor i finansrätt i Uppsala nyligen skrev i Upsala Nya Tidning: ”Det finns inte, kan inte finnas och kommer därför aldrig att finnas skatter som inte i sista hand drabbar de enskilda människorna.” Och det gör också den långa lista på skattehöjningar som socialdemokraterna här föreslagit. Denna professor talar också om promsen och säger att ”ju närmare produktionen en skatt ligger, desto mer stör den produktionen och desto skadligare är den”. Det kanske är sådant som herr Feldt ändå borde något reflektera över i stället för att vara så ilsken av sig.

Herr talman! Det är asocialt med skatter, säger moderaterna. Den inställningen betyder att det är asocialt också med barnbidrag och med alla andra saker som finansieras med skatter. Jag tror att det är viktigt att påpeka den följdsatsen till vad herr Burens.am Linder har sagt här i dag för att svenska folket på ett riktigt sätt skall kunna värdera moderaternas inställning. Finansutskottet avvisar vpk:s förslag i den ekonomiska politiken med att de huvudsakligen är av ”principiell och långsiktig art”. Principer och långsiktig politik hör tydligen inte hemma i folkpartiets Sverige. Vpk:s förslag sägs inte ge särskilt mycket vägledning för hur den ekonomiska politiken i praktiken bör utformas under år 1979. Jag återkommer till det påståendet, som är falskt. Men låt mig först ta upp frågan om principer och långsiktig politik. Framför allt under den borgerliga samlingsregeringen har ju statens inhopp i det ekonomiska livet ökat på ett sätt som är helt fantastiskt. Och detta har inte bara skett genom att miljarder och åter miljarder kronor östs ut i gåvor och subventioner till privatkapitalistiska företag. Det har också skett genom att staten har tagit över betydande delar av svensk industri. Det gäller framför allt varven, järnoch stålindustrin, textiloch beklädnadsindustrin. Redan förut var det ju så att större delen av den statligt ägda industrin här i Sverige kommit i statlig ägo genom beslut under borgerliga regeringar. Den tendensen har ännu mera förstärkts under den borgerliga samlingsregeringen. Det är inte så konstigt om en s.k. liberal regering får litet kalla fötter av allt detta statsingripande i näringslivet och allt detta statliga ägande inom industrin. Det strider ju mot den borgerliga myten om det privata näringslivets välsignelser. De borgerliga partierna och folkpartiregeringen vill nu gärna komma tillbaka till det drömda land där det kapitalistiska näringslivet sköter sig självt. Det är därför rätt logiskt att perspektivet är så begränsat både i regeringens finansplan och i finansutskottets betänkande. Man vill på det hållet helst begränsa statsmakternas aktivitet på det ekonomiska området till kortsiktig konjunkturpolitik. Mera förvånande är det, herr talman, att även socialdemokraterna förefaller att resonera på samma sätt. Vid det här laget borde det emellertid vara klart för alla som använder sina ögon att se med och sina öron att höra med att de senaste årens ekonomiska kris inte bara är en vanlig konjunkturkris, som lätt går över efter några år. Ännu mindre kan man skylla den stora arbetslösheten och inflationen i de kapitalistiska staterna på olika tillfälliga företeelser utanför själva det ekonomiska systemet, som oljeprisstegringen, dåliga skördar, dåliga regeringar osv. — även om det förvisso finns länder med dåliga regeringar. Grundorsakerna till krisen ligger i stället i kapitalismens ekonomiska system, i den alltmer skärpta motsättningen mellan produktivkrafternas utveckling och de kapitalistiska egendomsförhållandena. Och det handlar inte bara om en konjunkturkris som går över efter några år, inte bara om en tillfällig vågdal i de vågrörelser som utmärker kapitalismens utveckling. Det handlar också om mera långsiktiga krisföreteelser, som kommer att bestå även om vi under 1979 och 1980 i detta land får en s.k. konjunkturuppgång.

Det är därför kortsynt och felaktigt att tro att man kan begränsa den ekonomiska politiken till kortsiktig konjunkturpolitik. Utan en riktig politik som angriper de långsiktiga företeelserna kan man heller inte lösa dagens problem. Och dagens brännande frågor måste å andra sidan få en sådan lösning som befrämjar kampen mot de djupare orsakerna till krisen. Det program som vänsterpartiet kommunisterna lagt fram innebär just en sådan kombination.

Under de närmaste tolv månaderna måste det enligt vår mening skapas 100 000 nya jobb. Det är bara början av kampen mot den stora arbetslösheten. Vi har konkret visat hur detta kan ske. Vi kräver ett bostadsbyggnadsprogram som omfattar 75 000 nya och 25 000 sanerade lägenheter. Det ger ett tillskott av 15 000 årsarbeten inom byggnadsbranschen och materialindustrin. Vi kräver att 75 000 barnstugeoch fritidshemsplatser skall byggas. Det ger ett tillskott av 12 000 byggnadsoch produktionsarbeten. Vi räknar dessutom med 10 000 nya jobb för personal vid dessa barnstugor och fritidshem. Då ingår i beräkningarna att vi vill ha en ökad personaltäthet, alltså mera personal per antal barn. Det ger vid de nuvarande barnstugorna ytterligare 8 000 nya jobb. En sådan ökad personaltäthet är nödvändig också inom sjukvården och inom äldreomsorgen — där slits personalen f.n. utomordentligt hårt. Vi beräknar där under ett år sammanlagt 11 000 nya jobb. Vi kräver en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken. Det gäller både glesbygd och stadsområden. Man måste förbättra kommunikationerna för befolkningen i glesbygden. Om man skall kunna göra något radikalt för att stoppa förgiftningen av barnen i städerna med bly och andra gifter måste kollektivtrafiken förbättras. På olika områden inom kollektivtrafiken — det gäller förare, service, produktion av fordon och anläggningsarbeten — beräknar vi 10 000 nya jobb. Produktion av energi från alternativa källor — sol, vind, jord osv. — måste äntligen komma i gång på allvar. Mycket mera kan också göras i fråga om energibesparande åtgärder. Vi anser också att mera bör satsas på arbeten som återställer förstörd miljö. Det gäller såväl hav, sjöar och skogar som stadsmiljö. Under bägge dessa poster beräknar vi 9000 nya arbetstillfällen. Vi kräver statliga lån och bidrag till landstingen och kommunerna, så att de kan tidigarelägga angelägna investeringar och anordna speciella ungdomsarbeten. Alla ungdomar måste enligt vår mening garanteras arbete, praktik eller utbildning. Det ger 15 000 nya arbetstillfällen. Vpk är motståndare till nedläggningen av stora delar av varven, av verksamheten inom gruvoch stålbranschen, av textiloch beklädnadsindustrin. Vi kräver insatser för att inom dessa branscher bevara 10 000 jobb, som regeringen och riksdagsmajoriteten vill lägga ner. Vad jag nu räknat upp är ingen önskelista. Det är krav som ingår i en bestämd politik. Självfallet kostar genomförandet av detta program pengar. Men de människor som är arbetslösa måste ju ändå äta och leva. De måste ha inkomster. Är det då inte från alla synpunkter bättre att de får bidra till samhällets utveckling genom nyttiga och produktiva insatser? De kortsiktiga statsutgifterna för vårt program har beräknats till mellan sju och nio miljarder kronor, vilket är mindre än vad det privata näringslivet under de senaste åren fått i statliga bidrag och subventioner per år. Och sett från samhällsekonomisk synpunkt är det ett program som ”lönar sig”. Det ger nyttigheter till samhället. Det botar brister som blir alltmera kännbara: bristen på bostäder till rimliga hyror, bristen på daghemsplatser, bristerna i miljön, bristerna i den kollektiva trafiken. Det verkligt dyrbara och slösaktiga för ett samhälle är att ha arbetslöshet. Det är dessutom en skam för ett samhälle att människor tvingas gå arbetslösa. Ta exempelvis den stora ungdomsarbetslösheten i dag. Vi börjar nu få förhållanden som påminner om 1930-talets, när ungdomar tvingades gå utan arbete år efter år. 100 000 ungdomar har nu ställts utanför den ordinarie produktionen, hälften av dem är helt arbetslösa. Hur kan vi sitta här i landets högsta beslutande församling och tillåta sådana förhållanden? Tycker kanske riksdagsmajoriteten det här är bra? Eller vet ni bara inte hur man skall bära sig åt för att skapa ett samhälle utan massarbetslöshet? Om regeringen inte vet det tycker jag den skall avgå omedelbart. Det är helt klart efter den här genomgången att tvärtemot vad finansutskottet påstår har vpk lagt fram en rad förslag som i allra högsta grad har att göra med den ekonomiska politiken under 1979. Hur skall nu finansutskottet kunna nedvärdera dessa och säga nej? Jo, man säger att det är olämpligt med en kraftig kommunal expansion. Nu hör bara en del av våra förslag till det kommunala området, men jag skall ändå ta upp finansutskottets argument till granskning. Ökning inom den privata sektorn har finansutskottet ingenting emot. Tvärtom är detta vad man vill uppnå med den ekonomiska politiken. Men på det kommunala området och, såvitt jag har förstått texten rätt, även på det statliga området vill man hålla igen. Där vill man snarast ha nedskärningar. Det är ett förlegat och reaktionärt tänkesätt som ligger bakom dessa politiska bedömningar. De borgerliga partierna och regeringen satsar på vad de kallar en ”exportledd tillväxt”. Samma linje går ju igen även i den senaste långtidsutredningens huvudalternativ. Men denna ekonomiska politik löser inte krisens motsättningar och problem. Den upprepar dem endast och sannolikt på ett skärpt sätt. Man kan, enligt min mening, inte lösa frågorna, om man fortsätter att betrakta uppdelningen i privat, statlig och kommunal sektor som det avgörande och sätta den privata sektorn först. Det avgörande måste ju i stället vara vilka varor och tjänster som samhället och människorna har behov av. Man kan inte satsa på vilken produktion som helst bara för att den ger profit. Nu tillverkas många skadliga och onyttiga produkter, och det hjälper inte människorna. Det ökade kärnkraftsberoendet ingår i ett system som innebär fortsatt bortrationalisering och utslagning av människor. Storbolagens vinstbegär bör inte längre få styra industrin och samhällsutvecklingen. Rovdriften på energioch naturtillgångar, förgiftningen av luft och vatten måste få ett slut. Vi kräver att flyttlasspolitiken stoppas och att investeringarna och jobben styrs dit där människorna bor. En ny näringspolitik bör finansieras med samhällsfonder, till vilka varje år avsätts 5 miljarder kronor av vinster och stora förmögenheter. Vi kräver en industripolitik som frigör Sverige från de multinationella bolagens strupgrepp och säkrar nationellt oberoende. Produktionen måste svara mot människornas behov. Vi kräver en alternativ och samhällsnyttig produktion. Man måste alltså få bort det gamla kapitalistiska sättet att tänka, där profiten får avgöra alla bedömningar av ekonomiska frågor. Det avgörande kan inte vara att få en tillväxt till varje pris, oavsett om tillväxten består av bilolyckor, ökat antal trafikoffer och mera skrot. Vi måste tänka mer på innehåll och kvalitet i produktionen. Att vänta det av folkpartiregeringen är säkerligen att vänta för mycket, men samma tanklösa formuleringar finns också i den socialdemokratiska reservationen 1 till finansutskottets betänkande. Man talar där om hur viktigt det är ”att kraftigt öka stimulansen av industriinvesteringarna”, men man säger inte ett ord om vilka investeringar det skall vara och vilken produktion man vill få fram. I ett av de senaste numren av LO-tidningen skriver man: ”Alternativ produktion — nu måste vi ta debatten på allvar.” I vpk instämmer vi helt i detta. Alternativ produktion får inte bara bli ett slagord. Om Sverige skall överleva som industrination måste vi få en ny inriktning av produktionen. Det är de stora problemen vi måste diskutera. Och då kan man inte resonera på det föråldrade sätt som både de borgerliga och socialdemokraterna gör i de texter som här är under debatt. Kampen för arbete är den viktigaste frågan för folkets flertal i dagens Sverige. Hur denna kamp utfaller avgör i mycket hög grad ifall de breda folklagrens positioner i samhället skall flyttas fram eller tryckas tillbaka. Det råder inget tvivel om att folkets stora flertal såväl ekonomiskt, socialt som politiskt har tappat positioner under den ekonomiska krisen. De stora kapitalägarna har i motsvarande mån vunnit positioner, och detta har delvis redan illustrerats under den här debatten. Men jag vill nämna ytterligare två uppgifter från olika fält som bekräftar detta. En LO-medlem med genomsnittslön, dvs. ca 50 000 kr. om året, fick sin köpkraft försämrad med mellan 2 och 2,5 96 under 1978. Under 1977 minskade köpkraften mellan 2,5 och 3 96. Siffrorna torde ligga i underkant. Man kommer troligen sanningen närmast om man säger att LO:s och TCO:s medlemmar förlorade en månadslön under vart och ett av åren 1977 och 1978, de första år på länge då Sverige hade en borgerlig regering. De stora kapitalägarna och förmögenhetsägarna har däremot vunnit på utvecklingen. Och storfinansen har vunnit mest. Det var en tendens som började redan under den socialdemokratiska regimen och som framträder alltmera. År 1970 uppgick de 200 största företagens omsättning till 144 miljarder kronor. Den s.k. bruttonationalprodukten var det året 162 miljarder kronor, alltså något större. Men år 1977 hade omsättningen hos de 200 största företagen här i landet blivit större än bruttonationalprodukten, eller 383 miljarder jämfört med 352 miljarder. Även om dessa siffror mäter olika saker ger jämförelsen en bild av storföretagens växande dominans och den allt starkare koncentrationen av kapital och makt i det svenska näringslivet. Den ekonomiska politik som de borgerliga partierna vill att Sverige skall föra innebär en fortsättning på dessa tendenser. Inte heller den socialdemokratiska politiken bryter med idén om samverkan med monopolen och storfinansen. Men mot denna konservativa politik står ett växande missnöje bland de fackligt organiserade arbetarna och tjänstemännen, bland kvinnorna, bland ungdomen och bland löntagarpensionärerna. Det är de många som byggt landet, som skapat välståndet och som inte längre vill acceptera att kapitalägarna har makten. De instämmer i vad tidningen Metallarbetaren skriver på ledande plats: ”Så länge volvoaffärer och luxoraffärer kan inträffa kan inte löntagarna känna någon trygghet. Så länge familjen Johnson och familjen Holstensson bestämmer Motalas framtid, så länge Wallenberg bestämmer Västerås framtid osv — så länge använder vi egentligen överord då vi kallar Sverige en demokrati.” Herr talman! Vi måste byta samhällets grund. Jag yrkar bifall till vpk:s motioner 1620 om den ekonomiska politiken och 577 om prisstopp på dagligvaror.

Herr talman! Det är ungefär två månader sedan regeringen fastställde budgetförslaget och finansplanen. Det har hänt åtskilligt både i Sverige och framför allt i vår omvärld under de månaderna, händelser som på olika sätt kan påverka vår ekonomi. De bedömningar av den ekonomiska utvecklingen under 1979 som vi gjorde i finansplanen kan dock i stort sett ligga fast. Vi tror på en gynnsam utveckling av den svenska ekonomin under 1979, på en god tillväxt, en hög export och en sakta växande industriproduktion. Vi tror att investeringarna — också inom näringslivet — kommer att öka och att det blir en ordentlig stegring av den privata konsumtionen och likaså av den kommunala medan den statliga höjs obetydligt. Vi tror också att det finns en god chans till en lugn prisutveckling. Vi betonar samtidigt att det fortfarande finns många problem att arbeta med, framför allt hur vi skall omvandla och utveckla vårt näringsliv så att vi kan få trygga jobb åt människorna under de kommande åren. Då det gäller den internationella konjunkturutvecklingen finns det i dag skäl för en något större försiktighet. De grundläggande bedömningarna bör stå sig också i dag. För några länder finns skäl att nu vara lika optimistisk som för några månader sedan, kanske t.o.m. att vara mera optimistisk. För andra är bilden inte lika ljus. Som exempel kan vi nämna Storbritannien, där den inflatoriska lönerörelsen medför en försämring av konjunkturutsikterna. Det finns en klar risk för att inflationen tar ny fart och att arbetslösheten på nytt ökar i det landet. De främsta orsakerna till att många i dag är mera försiktiga i sina bedömningar är emellertid utvecklingen i en del utomeuropeiska länder. Vad kommer t.ex. händelserna i Iran att betyda? Det finns risker för en bristsituation, åtminstone en temporär sådan, i OECD-ländernas oljeförsörjning under våren. Effekterna av detta på tillväxt, prisutveckling, växelkurser och bytesbalanser är svåra att sia om. Som mest omedelbar framstår kanske risken för växelkurserna. Den osäkerhet som skapas kan i bästa fall ge upphov till betydande svängningar i kurserna. En annan risk ligger i att snabba prisstegringar på olja kan spridas till spekulativa prishöjningar på andra råvaror. Jag vill litet närmare beröra bara ett område, där den internationella utvecklingen är betydelsefull för den svenska, och det är valutamarknaden. Utvecklingen på valutamarknaden visar att den svenska valutapolitiken med kronan relaterad till våra viktigaste handelsvalutor har skapat förtroende. Trots den dramatiska utvecklingen på den internationella valutamarknaden har den svenska kronans effektiva kurs varit stabil. Det valutakurssystem som infördes när vi i augusti 1977 lämnade det europeiska valutasamarbetet har medfört att kronan kommit att ligga mellan de starka och de svaga valutorna. Verkan av starkt divergerande kursrörelser har därmed neutraliserats. Kronans effektiva kurs har genomsnittligt under 1978 legat mycket nära det riktvärde som infördes i augusti 1977. I höstas diskuterades inom EG möjligheten att bilda ett nytt europeiskt monetärt system, EMS. EG:s statsoch regeringschefer fattade också beslut om att EMS skulle träda i funktion den 2 januari 1979. Nu har detta skjutits framåt i tiden, ovisst hur länge. EMS kan emellertid, när det börjar fungera, komma att bidra till en ökad stabilitet på valutamarknaden. EMS innebär en utbyggnad av det tidigare samarbetet inom den s.k. valutaormen. Deltagarantalet var tänkt att bli nio, alla EG-länderna. Storbritannien har emellertid valt att stanna utanför. I EMS kan länder med nära ekonomiska band till EG associeras, men inget land har ännu ansökt om detta. Däremot har Norge, som var knutet till valutaormen, beslutat dels att lämna den och skapa en norsk valutakorg, dels att inte söka associering till EMS. Som sagts i beslut av riksbanksfullmäktige i mitten av december 1978, kommer Sverige inte att nu ansluta sig till EMS. Sverige kommer självfallet också i fortsättningen att sträva efter ett nära samarbete med de länder som deltar i EMS-samarbetet. Sverige har alltid, som ett led i frihandelspolitiken, hävdat behovet av att stärka det internationella samarbetet på det ekonomisk-politiska och monetära området. Därför stöder vi aktivt strävanden i den riktningen inom olika internationella organisationer. Jag vill i mitt inlägg om den svenska ekonomin framför allt stanna vid ett par saker, först statsbudgeten. Det finns, trots den restriktivitet som har präglat hela budgetarbetet, ett betydande underskott i den statliga budgeten. Varför? Det är för den som vill veta sanningen inte svårt att finna svaret. Vi har haft några år av svag aktivitet i vår ekonomi. Vi har haft obalans, höga kostnader, stark inflation och besvärliga branschproblem. Vi har haft ungefär oförändrade statsinkomster och samtidigt starkt stigande statsutgifter. Vi har gjort betydande satsningar på arbetsmarknadsoch näringspolitiken, satsningar som betytt att vi har kunnat mildra många problem. Vi har fortsatt att bygga ut det sociala reformarbetet och öka sociala transfereringar. Vi hade kunnat redovisa en budget med ett avsevärt lägre underskott. Men statsbudgetens uppgift är ju att skapa balans i samhällsekonomin, inte att visa att det är balans eller noll i underskott i själva budgetuppställningen. Faktum äratt det fortfarande finns skäl för ett betydande underskott — för att vi skall få högre aktivitet i ekonomin och ökad sysselsättning. Det avgörande är att vi för en ekonomisk politik som gör att vi kan få balans i våra utrikesaffärer samtidigt som vi fullt utnyttjar industrins kapacitet i Sverige. Underskottet i bytesbalansen har under 1978 minskat kraftigt och tillväxten har kommit i gångigen. avskaffa den allmänna arbetsgivaravgiften, som har skett under gångna år, betyder kortsiktigt ökade budgetunderskott, men det kan också betyda att vi får en ökad tillväxt med en lägre inflation, och det kan därmed vara ett bidrag till att hela ekonomin blir friskare. Vi hade under 1978 ett underskott i bytesbalansen som svarade mot 1 96 av BNP mot 3,5 26 under 1977. Sverige har som nation alltså en betydligt bättre balans i sin ekonomi 1978 77, detta trots att underskottet växer på den offentliga sidan. Kjell-Olof Feldt var i sitt inlägg starkt kritisk till budgetpolitiken under senare år. Han försökte betygsätta mina insatser och talade om oansvarigt budgetunderskott, slapp budgetprövning osv. Herr Feldt själv framstod som en ansvarsfull och klok politiker, säker i sina bedömningar och slutsatser. Det hela skulle kanske ha varit imponerande, om herr Feldt hade haft en bättre saklig grund för sin betygsättning. När jag lyssnade på hans inlägg kom jag att tänka på det gamla rådet till talare som inte har särskilt mycket fakta med sig i bagaget. Det rådet är: Höj rösten; argumenteringen är svag! Vi kan självfallet ha delade meningar om vad som bör göras, vad som borde ha gjorts i den ekonomiska politiken och vid vilken tidpunkt olika insatser borde ha gjorts. Jag är alltid beredd till en sådan diskussion, till en sådan självprövning och till en diskussion om vad vi bör göra i framtiden. Jag är beredd till en sådan diskussion utan ett uns av den självbelåtenhet som enligt herr Feldt karaktäriserar alla som inte är socialdemokrater. Jag nöjer mig med att utgå från fakta, att analysera olika alternativ, och jag är beredd att lyssna till olika förslag. Men då herr Feldt nu med sådan inlevelse talar om statsbudget och budgetunderskott, är det faktiskt så, att hans argumentering verkligen är svag. Jag kan förstå att det behövdes ett högt tonläge, men jag blir varken imponerad eller förkrossad. Man kunde ju av herr Feldts inlägg stundtals få uppfattningen att socialdemokraterna hade ett klart annorlunda alternativ och att socialdemokratins finansoch budgetpolitik skulle ha medfört ett väsentligt annorlunda budgetunderskott. Som visats i många inlägg, bl.a. i dag av finansutskottets ordförande Björn Molin, finns det dock inte något sådant annorlunda alternativ. Regeringens budgetförslag visar för det här året ett saldo på 45 miljarder kronor. Socialdemokraterna säger att de har lagt fram ett alternativ som skulle betyda ett saldo på 42,5 miljarder i underskott. Det är bra, även om det inte till fullo svarar mot Kjell-Olof Feldts starka ord. Men en närmare granskning av alternativen visar att beräkningarna inte är hållbara. Kanske är skillnaden en knapp miljard. Det är bra, jag erkänner gärna att det är skillnad mellan 45 och 44 miljarder. Men det är ju egentligen en kameral siffra som inte ger den rätta bilden av den svenska ekonomin. Sanningen är den, att om Kjell-Olof Feldt skulle ha fått gehör för sin politik under de gångna åren hade vi haft ett väsentligt högre underskott än vad vi nu har, alternativt väsentligt större problem med sysselsättning och social trygghet. Socialdemokratins skattepolitik, med bl.a. klart högre arbetsgivaravgifter, hade gjort det svårare för svenska företag att under de besvärliga åren sälja sina varor. Det hade betytt en högre arbetslöshet. Det hade betytt mindre inkomster för staten, och det hade betytt större utgifter. Det hade betytt ett klart högre budgetunderskott både under gångna, innevarande och kommande år. Nu säger Kjell-Olof Feldt att det är grovt vilseledande att tala om ett budgetunderskott på 45 miljarder kronor för det kommande året — det kommer att bli högre än så. Det finns i dag inga sakliga skäl för någon annan bedömning än denna. Men jag vill påminna om att det är 4 månader innan budgetåret ens börjar och 16 månader innan det är slut. Vad utfallet till slut kan bli beror inte på förmågan att räkna inom regeringskansli eller olika statliga myndigheter, det beror på den ekonomiska utvecklingen under år 1979 och det första halvåret 1980, både i Sverige och i vår omvärld. Jag är i vart fall för min del inte hundraprocentigt säker på hur utvecklingen kan bli. Vad budgetunderskottet till slut blir beror ju på vilka politiska beslut regeringen och riksdagen kommer att fatta under 1979 och 1980. Vi har en målinriktning för vår ekonomiska politik. Vi vill arbeta på att begränsa budgetunderskottet, men framför allt vill vi föra en politik som ger sysselsättning och social trygghet. Våra beräkningar bygger på att riksdagen i allt väsentligt följer regeringsförslagens nivå. Vi har satt en tilltro till vad företrädare för olika riksdagspartier har sagt om betydelsen av restriktivitet och av ansvar för statsfinanserna. Nu ligger ett betydande ansvar på riksdagspartierna att leva upp till de uttalandena. Det finns en rad oroande rapporter från olika riksdagsutskott om att motståndskraften mot en rad i och för sig populära, stundtals kanske goda, förslag inte är särskilt stor. Den är väsentligt lägre än den varit inom regeringen vid dess prövning. Om riksdagspartierna menar allvar med sitt tal om budgetunderskott och känner sitt ansvar för samhällsekonomin kommer det att finnas rikliga tillfällen att bevisa det under de kommande veckornas riksdagsarbete. Det har varit ett genomgående tema i kritiken av regeringens ekonomiska politik att den varit ”orättfärdig”, ”orättvis” osv., att den lagt de tyngsta bördorna på dem som har svårast att bära dem. Detta är alltigenom fel. För en rättvis fördelning är tre inslag i politiken centrala: 1: Att vi målmedvetet går in för att trygga sysselsättningen, både genom den ekonomiska politiken och genom särskilda insatser inom näringspolitiken och för att få ett rimligt kostnadsläge. Vi har också i Sverige under en lång period av problem i vår ekonomi kunnat hålla en hög sysselsättning. Arbetslöshetstalen har varit för höga men väsentligt lägre än i jämförbara länder. 2. Att vi pressar ned inflationen. Detta är särskilt betydelsefullt för inkomstfördelningen. Hög inflation för över inkomster och förmögenheter från sparare till låntagare. Det gynnar de starka och smarta på bekostnad av de små och svaga. 3. Att vi bygger ut de sociala reformerna. De sociala transfereringarna ökade i reala termer och efter hänsyn till inflationen under 1977 med 9 96, 1978 med 7 96 och 1979 sannolikt också med 7 96. De går ju till de från vissa synpunkter mest utsatta grupperna, pensionärer och barnfamiljer. De tre inslagen är de dominerande i regeringens politik. Det var nödvändigt att strama åt 1977-1978 för att få landets ekonomi på fötter igen. Det sägs f. ö. nu också i den socialdemokratiska reservationen, trots att man så ofta och så starkt har kritiserat åtstramningen och gett de mest överdrivna beskrivningar av dess omfattning. Men nödvändigt var det och betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen likaså. Det medförde att vi fick en chans att komma ur krisen, betydelsefullt framför allt för de breda grupperna av löntagare och pensionärer. Och att den privata konsumtionen hölls tillbaka ett par år betydde inte att inkomstskillnaderna ökade. För det påståendet finns inte minsta belägg. Tvärtom! Den statistik som finns från statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet visar bl.a. följande. Reallönen efter skatt låg stilla 1977, minskade något 1978 — kanske 2,5 96, om vi beaktar den femte semesterveckans effekter — och bör kunna öka under 1979, kanske med 2 96. Ökningen för det året är ett resultat av regeringens ekonomiska politik: den låga inflationen, den sänkta statsskatten, den inflationsskyddade statsskatten och den begränsade kommunalskattehöjningen. Det slag av inkomster som drabbats hårdast de åren är företagarinkomster och kapitalinkomster. har hela tiden höjts så att de bevarat och ökat sitt reala värde. Tillsammans ökade köpkraften genom sådana överföringar till hushållen med ca 4 96 år 1978. Stora grupper av förvärvsarbetande har fått hålla tillbaka sina anspråk under ett par svåra år i ekonomin. Därigenom har vi fått resurser att hjälpa pensionärer, barnfamiljer och arbetslösa. Detta är en målmedveten solidarisk inriktning av politiken. Den inriktningen finns också i budgetförslaget — satsningen på sysselsättning och social trygghet. Det finns inte heller någon grund att säga att klyftorna har ökat inom löntagargrupperna. Vi kan t.ex. notera att en industriarbetare med ungefär 60 000 kr. i årsinkomst fick en reallönesänkning på 3 96 under 1978 men att detta till större delen tas tillbaka 1979. Vi måste också ta med i bilden att semestern förlängdes under 1978. Beaktar vi det blev standarden i stort sett oförändrad. För en högavlönad, säg en högre tjänsteman med 120 000 - 150 000 i årsinkomst, sjönk reallönen med 6-7 96 under 1978. Den stiger med knappt 2 26 1979. Då man talar om överflyttningar, orättvisa etc. blandar man samman företagen som sådana och företagaren/kapitalägaren som person. De senare har fått betydande försämringar under senare år. Det är inte i och för sig någonting önskvärt eller bra, men det visar att det inte finns grund att tala om ökade klyftor. Regeringen har gjort stora satsningar på arbetsmarknadspolitik och näringspolitik. Det är sant. Det har skett för att klara sysselsättningen, t.ex. genom stöd till olika branscher. Det har gällt insatser som man för den delen sällan sagt nej till i riksdagen, snarare är det så att oppositionen velat satsa ännu mer pengar — betydligt mer pengar. När regeringen sökt förbättra det allmänna klimatet för företagen, t.ex. genom att avskaffa den allmänna arbetsgivaravgiften, så har det varit för att få ned kostnaderna, dämpa inflationen, öka försäljningen och därmed möjliggöra för företagen att trygga sysselsättningen och investeringarna för framtiden. Det är inte något gynnande av en viss grupp. Det är något som ökar tryggheten för alla människor. Det finns en siffra som då och då nämns som ”bevis”. Det sägs att företagen förbättrat sin situation, att de ”fått” 30 miljarder under åren 1977-1979. Det finns skäl att se närmare på en del beräkningar av det finansiella sparandet åren 1977-1979. Vi finner då för näringslivets del 24 miljarder år 1977, +5 miljarder 1979. Det är en skillnad på 29 miljarder — så långt är det rätt. Men utgångspunkten är alltså ett betydande minus år 1977, en ovanligt svag ställning, och slutpunkten är ett lågt plus, på väg mot en hygglig ställning. Det är tur för svensk ekonomi och för människorna här i landet att vi har detta plus. Det vore bra om det vore större. Skulle näringslivets vinster händelsevis bli för stora finns det förvisso instrument för beskattning. Socialdemokraterna har länge kritiserat regeringen för att öka klyftorna. En av de mest talföra har varit Kjell-Olof Feldt. Nu har Feldt i en motion i riksdagen i januari 1979 begärt bättre statistik över inkomstoch förmögen hetsfördelningen. Han säger i motionen bl.a.: ”Det skulle sålunda ha varit av stort värde om vi nu hade haft en åtminstone ungefärlig uppfattning av vad som skett med inkomstoch förmögenhetsfördelningen under år 1978.” Ja, det finns material som kan ge oss en ungefärlig uppfattning av vad som skett. Det visar att socialdemokraterna har fel i vad de säger om vidgade klyftor, orättfärdighet, orättvisa etc. Men visst vore det värdefullt att få mera statistik. Då kan vi ännu klarare slå fast vad som är rätt och fel. Herr talman! För att någorlunda hålla mig inom den angivna tidsramen skall jag i detta inlägg inte gå in på skattepolitiken. Måhända får jag tillfälle att längre fram säga ett och annat ord om skatterna. Men låt mig till sist säga några ord om framtiden. Svensk ekonomi befinner sig nu i en uppgångsfas, säger finansutskottet. Majoriteten och minoriteten i utskottet uttrycker detta med nästan likadana formuleringar. Det är rätt. Vi bör kunna räkna med en högre tillväxt och en gynnsam utveckling i fråga om industriproduktion, export och konsumtion. Vi har en chans till en lugn prisutveckling. Ändå återstår mycket innan situationen är tillfredsställande. Vi kan t.ex. på arbetsmarknadsområdet notera tecken på ljusning. Antalet varsel minskar, nyanmälda platser liksom kvarstående lediga platser ökar, men arbetslösheten, särskilt för vissa grupper, är fortfarande hög. Industriinvesteringarna kommer att långsamt förbättras. Inom den offentliga sektorn har vi betydande balansproblem. Det mest centrala för att vår framtid skall te sig någorlunda ljus är att kostnader och inflation kan hållas under kontroll. Skulle kostnadsutvecklingen bli oförmånlig, kan vi tvingas till åtstramningar innan vi till fullo har utnyttjat kapaciteten i vårt näringsliv. Produktion, sysselsättning och inkomstfördelning blir lidande på det. Våra möjligheter att bevara och bygga ut vår sociala omsorg skulle försämras. En huvuduppgift, som vi ser det, är att återföra den svenska ekonomin till ett fullt utnyttjande av dess kapacitet utan att äventyra den uppnådda stabiliseringen av priser och kostnader. Vi måste ha och vi har också en hög beredskap för att föra en ekonomisk politik som passar den aktuella utvecklingen i svensk och internationell ekonomi. Det har sagts att vårt perspektiv skulle sträcka sig fram till mitten av september 1979. Den budget som vi nu arbetar med och som debatteras här i dag gäller fram till sommaren 1980. Vi har också börjat arbeta på budgeten för 1980/81. Vi arbetar med en långtidsutredning och en långtidsbudget som sträcker sig fram till 1983-1984. Vi har ett långsiktigt perspektiv på vårt arbete och vi vill nå resultat. Vi är också beredda till ett nära och förtroendefullt samarbete, och vi vill lyssna på olika synpunkter. Vi vill vidare arbeta för en politik som leder till en stark ekonomi. Vi vill föra en målmedveten reformpolitik för sysselsättning och social trygghet. Det är det långsiktiga perspektivet i vårt arbete. Vi börjar stabilisera grunden för det arbetet.

Herr talman! Budgetministern intar i dag en litet ödmjuk hållning. Det kan vara förståeligt. Han säger att han är beredd att lyssna till olika förslag. Ja, sedan 1977 har vi från den socialdemokratiska oppositionen tagit på oss den otacksamma uppgiften att försöka anvisa vägar till en mindre katastrofal utveckling av statsfinanserna. Vi har inte upplevt det så, att herr Mundebo har velat lyssna på de förslagen. Han har ständigt hävdat att de varit ointressanta därför att de omfattat för litet. Nu duger de tydligen ändå, när herr Mundebo letar efter pengar för att finansiera sina egna skattesänkningar. Om vår politik säger herr Mundebo att den hade lett till högre arbetslöshet, lägre tillväxt och större budgetunderskott. Med tanke på den faktiska utveckling som har ägt rum är det inte litet till avancerade påståenden. Men jag tycker att herr Mundebo med sin deklarerade respekt för fakta borde ha levererat åtminstone ett faktum såsom underlag för dessa svepande och vårdslösa påståenden. Sedan mästrar budgetministern liksom herr Molin riksdagen. Den måste visa ansvar, säger han, eftersom oroande underrättelser nu inlöper från olika utskott. Ansvaret vill budgetministern alltså vältra över på riksdagen. Herr Molin ville ensidigt ålägga socialdemokraterna att klara upp denna situation. Men frågan är: Vilket ansvar vill den majoritet ta som har ställt sig bakom finansutskottets betänkande och därmed herr Mundebos budgetförslag? Det är ju denna majoritets uppgift att hålla ihop herr Mundebos budget. Då tycker jag att herr Mundebo borde ha klargjort hur han vill att denna majoritet nu skall agera. Om herr Mundebo är osäker på om han har något stöd av någon majoritet i denna riksdag, kan det bero på att han själv inte har visat något motsvarande ansvarstagande. Herr Mundebo är helt enkelt ett utomordentligt dåligt föredöme för denna riksdag när det gäller att ta ansvar för den statsfinansiella utvecklingen. Låt mig sedan notera, herr talman, att budgetministern lika litet som partivännen, finansutskottets ordförande, hade något att säga om arbetslösheten eller någon enda insats att anvisa som skulle kunna minska den.

Herr talman! Först vill jag säga att Ingemar Mundebo gav en bra och korrekt värdering av det socialdemokratiska budgetalternativet. Jag delar helt hans uppfattning om hur vårdslöst socialdemokratin har konstruerat sitt budgetalternativ. När det sedan gäller de oroande rapporter från utskotten som budgetoch ekonomiministern talade om förstår jag honom. Jag sade i mitt anförande tidigare att vi från centerpartiet är beredda att hjälpa till att hålla kontroll över utvecklingen. Vi är överens om nödvändigheten av fortsatt stabilitet och fortsatta strama tyglar när det gäller utgifterna. Vi för vår del visade detta senast i höstas, vilket i och för sig har givit budgetministern ett inte oväsentligt tillskott till kassan. Den kompromiss som vi då initierade i skattefrågan var ekonomiskt mindre äventyrlig än regeringens förslag. Denna fråga gäller emellertid inte bara riksdagen och dess utskott utan naturligtvis också regeringen. Många av regeringens uttalanden spelar givetvis en roll för det arbetsklimat i vilket utskotten arbetar. Vi kunde för en tid sedan läsa i dagspressen att statsministern hade lovat ett antal chefredaktörer ett borttagande av annonsskatten. Jag vet inte vad det finns för reell substans i detta. Att det var ett angenämt budskap till ett antal tidningsutgivare kan jag mycket väl förstå, men det är klart att sådana propåer väcker en viss undran här i huset. Vidare skulle jag gärna vilja ha budgetoch ekonomiministerns kommentar till finansieringen av de skatteförslag regeringen avser att lägga fram. Det finns kanske någonting mera att säga om detta som skulle kunna vara vägledande för utskotten i deras fortsatta handläggning av de här frågorna. Jag kan hålla med herr Mundebo om att det centrala nu är att hålla kostnaderna nere. Men jag vill upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att även regeringen har ett stort ansvar. Man kan inte bara flytta över det till riksdagen. Det är också viktigt i sammanhanget att regeringen bättre än hittills preciserar sin inställning till de näringspolitiska problemen. Dels underlättar det utgiftsbedömningen, dels underlättar det för näringslivet, vilket inte är oväsentligt, i dess framtidsbedömning — förhoppningsvis skulle det också främja investeringsviljan.

Herr talman! Jag skall ta upp två punkter i budgetoch ekonomiministerns anförande som jag också tidigare behandlade. Herr Mundebo förnekar att det blivit ökade klyftor, fördelningspolitiskt sett, i Sverige under de senaste åren. Jag anser att han har fel på den punkten. Det är dock ett faktum att vanliga löntagare har tvingats tappa reallön, något som herr Mundebo själv också bestyrkte, medan å andra sidan de stora förmögenhetsägarna kraftigt har ökat sina tillgångar. Det är ju framför allt däri den ökade klyftan består. Det har skett en väldig tillväxt av kapitalvärden av olika slag, även av fastighetsvärdena. Detta ger också utslag i taxeringsstatistiken, som redovisas i herr Mundebos egen statsbudget. Mellan 1976 och 1977 ökade exempelvis inkomsten av kapital med 38,9 26 men av tjänst med bara 12,8. Där har vi ett utslag av den vidgade klyftan i det svenska samhället mellan löntagare och kapitalägare som är ett faktum. Den andra fråga jag vill ta upp gäller vad herr Mundebo sade om riksdagens och partiernas ansvar för statsfinanserna. Ja, vilka är det vi skall känna ansvar inför, vi som har blivit valda till riksdagsledamöter? Det är ju ett faktum att antalet öppet arbetslösa och antalet människor som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sysselsatta i beredskapsarbete osv. har ökat kraftigt under de senaste åren. Fjärde kvartalet 1976 var det sammanlagt 185 500 människor som hade ställts utanför den ordinarie produktionen, om vi räknar på detta sätt. Fjärde kvartalet 1978 var det inte mindre än 258 000 människor — en oerhört kraftig tillväxt under de borgerliga regeringarnas tid. Det parti jag representerar tycker att vi främst måste känna ansvar inför dessa arbetslösa och inför den stora massan av arbetande människor. Det platoniska talet om ansvar i utrikesutskotten kan vi för vår del inte acceptera. Vi menar att partierna alltid måste känna ansvar inför väljarna, men ansvaret måste gälla att skaffa jobb åt människorna, att se till att alla kan få ett meningsfullt arbete, att alla kan få trygghet och en hygglig levnadsstandard. Det är detta vi måste känna ansvar för och ingenting annat.

Herr talman! Mycket av det som budgetministern hade att säga tycker jag var bra, och jag har ingen anledning att ta avstånd från det. Jag tycker att det är väsentligt att man här understryker hur oroande det är att det f. n. i ett antal utskott läggs fram förslag som innebär ytterligare höjningar av statsutgifterna. Vi avser från moderat sida att arbeta för att åstadkomma besparingar i stället. Jag tror att det är mycket viktigt att man inriktar sig åt det hållet, eftersom det är nödvändigt för att på rätt sätt — på det enda möjliga sättet — åstadkomma en minskning av det enorma budgetunderskott som vi har. Det är här som jag saknar någonting i budgetministerns anförande. Jag saknar en diskussion om karaktären på detta underskott. Det är sant, som budgetministern sade, att det har uppstått på grund av att vi vill slå vakt om sysselsättning och social trygghet. Men jag tror att det är viktigt att verkligen slå fast, herr talman, att bakom det ligger konstaterandet att det har uppstått ekonomiska problem i Sverige. Och jag gör gällande att en väsentlig anledning till det är de skyhöga skatterna, som gör att det behövs sådana enorma brandkårsutryckningar i form av statsutgifter för att försöka garantera sysselsättning och slå vakt om den sociala tryggheten. Slutsatsen av detta, herr talman, är att det är ett hot mot svensk ekonomi, mot välfärden för de många människorna och sysselsättningsmöjligheterna för de många företagen, att belastningen är så oerhörd i form av skyhöga pålagor.

Herr talman! Jag lyssnar gärna på olika förslag från de politiska partierna. Jag har också lyssnat på de förslag som Kjell-Olof Feldt har fört fram. Somliga har varit ointressanta, har jag tyckt. Somliga har varit olämpliga, och dem har vi inte följt. Somliga har varit tänkvärda, och några av dem har ju också följts. Den svenska politiken är faktiskt inte så originell att våra politiska partier är alldeles ensamma om alla tankar. Rätt många av de förslag som har berörts i den politiska debatten har diskuterats i alla eller nästan alla politiska partier.

Nu har några av de förslagen just varit ute på remissbehandling, och de kommer också i propositioner som framläggs för riksdagen i mars månad. Det finns en del skatter som har olämpliga effekter. Annonsoch reklamskatten är ett exempel på en sådan skatt. Därför vore det bra om vi kunde utmönstra den ur vårt skattesystem. Jag vill däremot inte så generellt kritisera våra skatter som Staffan Burenstam Linder gjorde och säga att de är ett hot mot vår välfärdsutveckling.

Men eljest är det nog så att om vi vill ha en hög ambition för välfärd, social trygghet och sysselsättning måste vi ha rätt betydande skatter i detta land, och det är vi beredda att betala. Vi kommer att arbeta intensivt för att få en så bra utformning som möjligt av våra skatter. Men vi är beredda att ta på oss betydande skatter också för framtiden för att kunna fortsätta, fullfölja och vidareutveckla ett ambitiöst socialt reformarbete. Jag vill inte flytta över ett ansvar på riksdagen. Vi har tillsammans ett ansvar för den svenska samhällsekonomin. Vi har lagt fram ett budgetförslag präglat av det ansvaret, och självfallet måste alla regeringar vara beredda på att riksdagen kan ändra ett budgetförslag. Det har hänt under 1950-, 1960 och 1970-talen då vi har haft olika typer av regeringar — under någon kortare tid majoritetsregering och i allmänhet minoritetsregeringar, men med väsentligt större underlag i riksdagen än vad denna har. Men ändringar kan riksdagen på en eller annan punkt finna motiverade.

Därför har jag känt en oro för de rapporter som har kommit under den senaste tiden om att det i en rad olika riksdagsutskott finns en viss aptit på att öka budgetunderskottet. Det finner jag väldigt svårt att förena med det tal som ibland förs från denna talarstol om oron för ett budgetunderskott. Till sist arbetsmarknadspolitiken. Jag berörde faktiskt i mitt inlägg vid ett par tillfällen arbetsmarknadsläget, arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken. Jag uttryckte en oro för situationen på vår arbetsmarknad och nämnde att en av anledningarna till att vi arbetar med så betydande budgetunderskott är den satsning som sker på arbetsmarknadsoch näringspolitikens områden. Vi ser förvisso med allvar på arbetsmarknadsläget, och vi har nu liksom tidigare en hög beredskap för att möta eventuella tendenser till försämring i arbetsmarknadsläget. Men då vi talar om problemen och om svårigheterna, låt oss också ha med i bilden att sysselsättningen faktiskt har ökat under de gångna åren. Under perioden från början av 1977 till början av 1979 har antalet sysselsatta ökat med drygt 60 000 personer, och det har skett under en av de besvärligaste omställningsperioderna i den svenska ekonomin under hela efterkrigstiden. Låt oss också ha den bilden med i minnet, och låt oss vara överens om att vi skall satsa vad vi kan för att klara sysselsättningen, som ju är en av de mest väsentliga framtidsuppgifterna. I vart fall kommer vi från regeringens sida att intensivt arbeta för att klara sysselsättningen under åren framöver.

Herr talman! Herr Mundebo säger att om vi vill ha en hög ambition, då måste vi ha betydande skatter. Det låter bra, och det är helt riktigt. Men uttalandet innebär inte alls någon bedömning av det som frågan faktiskt just nu gäller, nämligen att skattetrycket har blivit så hårt att det försvårar våra möjligheter att ha de höga ambitioner som både budgetoch ekonomiministern och jag vill ha. Det är ju detta som mycket av diskussionen i dag har gällt, eller i varje fall borde gälla. Det borde den gälla även om moderaterna är ensamma här i huset om att framföra dessa uppfattningar — att så är fallet är alldeles uppenbart — för vi är alls inte ensamma om att göra dessa bedömningar ute i landet. Det framgår ju bl.a. av att det läggs fram den ena rapporten efter den andra där sådana uppfattningar framförs. Herr Mundebos svar på min fråga — om vi vill ha hög ambition, så måste vi ha betydande skatter — är därför inget svar, herr talman. Det är i stället ett tecken på att budgetoch ekonomiministern icke riktigt har gjort klart för sig hur man egentligen skall ställa frågorna här i landet för att få fram rätt svar. Det riktiga svaret är, att nu har skattesatserna blivit så höga att de är ett hot mot våra möjligheter att fullfölja de stora åtaganden som vi har gjort. Det är också därför som regeringens aviserade skatteförslag icke tillfredsställer de krav som man måste ställa. De innehåller visserligen förslag till marginalskattesänkningar, och det är i och för sig bra, men det är små sänkningar, och de ingår inte som ett led i en plan att verkligen sänka marginalskatterna så att det lönar sig att arbeta, att satsa på framtiden, att utbilda sig, att starta företag osv. Dessutom föreslår regeringen skattesatshöjningar på andra områden i samband med att man talar om en totalfinansiering, medan det i själva verket är så att möjligheterna att över huvud taget klara de framtida åtagandena i Sverige hänger på att vi mera bygger upp de välståndsbildande krafterna genom att sänka skattesatserna. Det är så man faktiskt måste se skatteproblematiken f. n., herr budgetoch ekonomiminister.

Herr talman! Vad innebar budgetministerns svepande utmönstring av de socialdemokratiska budgetalternativen, när dessa nu ställdes emot hans egen politik? Jo, helt enkelt att de förslag som 1978 skulle ha störtat landet i olycka nu är helt acceptabla och användbara. Och det kan inte bero på remissbehandlingen av dessa förslag, herr Mundebo. Låt mig sedan säga i anslutning till herr Mundebos försök att försvara den borgerliga regeringens fördelningspolitik att när budgetministern säger att subventioner och stöd till företagen inte behöver gynna någon viss grupp, så kan det vara riktigt. Men det beror på hur dessa stöd utformas. Låt mig ta två exempel! För det första: När man sänkte arbetsgivaravgifterna för bankerna med 40 miljoner, vem gynnade det? Gynnade det sysselsättningen eller landet? Nej, det gynnade affärsbankernas vinstutveckling. Det är lätt att avläsa detta. För det andra, vem gynnade det när den borgerliga regeringen avskaffade företagarnas avgifter för samhällets kostnader för barnomsorgen? Varför vill herr Mundebo införa avgiften på nytt, om det var bra för produktion och sysselsättning? Naturligtvis är svaret att man trots allt upptäckte att det inte kunde försvaras fördelningspolitiskt, eftersom löntagarna måste betala avgiften. Slutligen ytterligare en sak på den här punkten. Har herr Mundebo någonsin funderat över vilken förmögenhetsomfördelning som skapas när staten varje år lånar upp 45 miljarder kronor? Jag ställde tidigare ett par frågor om budgetunderskottet 1979/80. Nu säger herr Mundebo att han inte vet hur stort underskottet blir och hänvisar till den ekonomiska utvecklingen. Det är naturligtvis ett ganska självklart konstaterande. Men jag vill på ett par punkter få veta herr Mundebos egen bedömning. Är det realistiskt att nu räkna ned kostnaderna för arbetsmarknadsoch näringspolitiken med 8,5 miljarder kronor och på det viset presentera ett bättre budgetsaldo? Är det realistiskt att anta att myndigheterna nästa år förbrukar bara 1 miljard av totalt 17 miljarder, som de faktiskt förfogar över? Det är den typen av bedömningar som det åligger en budgetminister att göra. Till slut: Herr Mundebo uttrycker ju sin stora oro för situationen på arbetsmarknaden, men vad är det han säger? Jo, han säger att regeringen har en hög beredskap för att möta tendenser till försämring av arbetsmarknadsläget. Jag vill, herr talman, påstå att arbetsmarknadsläget redan nu är så alarmerande att herr Mundebo och hans regering inte borde ha en lugn stund, utan verkligen försöka göra någonting åt den situation som redan är ett faktum.

Herr talman! Med ett Mundeboskt understatement svarar budgetoch ekonomiministern på min fråga om annonsskatten. Herr Mundebo sade att annonsskatten har olämpliga effekter. Ja, jag kan hålla med om att det inte är någon idealisk skatteform. Även om herr innovatören själv, Gunnar Sträng, sitter i kammaren, måste jag faktiskt kosta på mig det omdömet. Men vi har infört annonsskatten, och det finns politisk enighet om den. Tar man bort annonsskatten skapas det ju ett ganska betydande hål i budgeten, vilket måste medföra behov av andra inkomstförstärkningar eller ett accepterande av en ökning av underbalanseringen. När statsministern gick ut med sitt besked undergrävde det självfallet, om jag så får säga, moralen i riksdagens utskott. Jag tog detta som exempel på att regeringen med sina intentioner, sitt sätt att föra debatten och sitt sätt att sköta frågornas vidare öden fram till riksdagens bord ju egentligen avgör hur pass stark känslan för ansvaret skall vara i riksdagens utskott. Jag vet inte hur jag nu skall fatta svaret. I själva verket var kanske statsministerns löfte något förhastat. Meningen var kanske att annonsskatten visserligen har olämpliga effekter men att man ännu inte är beredd att ta bort den. Det hade varit bra med ett klarläggande från budgetoch ekonomiministern. Inte heller fick jag något svar på min fråga, om Ingemar Mundebo har några kommentarer beträffande den fortsatta finansieringen av den skattereform som regeringen vill genomföra.
Herr talman! Herr Mundebo försökte prata bort det dåliga sysselsättningsläget med att hänvisa till att sysselsättningen trots allt har ökat. Men även om 26 000 fler var sysselsatta i januari i år än i januari förra året är det ett faktum att mer än hela denna ökning ligger på de deltidssysselsatta. De har under samma tid ökat med 35 000, dvs. folk har övergått från heltidssysselsättning till deltid, och många av dem har antagligen tvingats till det. Det kan man inte se som något särskilt stort framsteg. Ett faktum som herr Mundebo aldrig kan komma förbi är att antalet öppet arbetslösa var väsentligt större i slutet av 1978 än i slutet av 1976. Räknar man in alla dem som är på beredskapsarbete och i arbetsmarknadsutbildning finner man att vi har en utomordentligt kraftig ökning av den stora grupp människor som har ställts utanför den ordinarie produktionen. Detta har skett under de borgerliga regeringarna. Därför tycker jag att det helt avgörande, som jag har framhållit i tidigare anföranden, är just kampen mot arbetslösheten och för en annan sysselsättningspolitik. Jag vill fortsätta diskussionen om ansvar litet grand. Häromdagen offentliggjordes en oerhört skrämmande uppgift, som visade att antalet långtidssjukskrivna hade ökat mycket starkt i det svenska samhället. Det gällde inte gamla människor utan gruppen mellan 16 och 39 år. Där hade vi 38 000 långtidssjukskrivna år 1970. År 1977 hade vi 65 000 människor i denna åldersgrupp som tvingats bli långtidssjukskrivna. Det är, som sysselsättningsutredningen framhåller, början till en definitiv utslagning ur arbetslivet. Detta reser en rad problem. Det reser frågan om en förkortning av arbetstiden, som vårt parti tycker är utomordentligt angelägen. Vi menar att man i första hand omedelbart måste få ett beslut om en sänkning av arbetstiden till 7 timmar. Senast 1985 vill vi ha en sänkning av arbetstiden till 6 timmar. Det kan också vara ett bidrag i kampen mot den höga arbetslösheten, men framför allt är det motiverat av omsorgen om människornas hälsa. Det är mot de arbetslösa, de utslagna, de sjukskrivna, de lågavlönade, barnfamiljerna och pensionärerna som vi måste känna ansvar. Folkpartiregeringen känner ansvar inför företagen och de stora kapitalägarna. Det tyder dess politik på.

Herr talman! Nej, det är ansvaret för alla människorna i det här landet, ansvaret för den sociala tryggheten och för sysselsättningen som ligger bakom hela politiken och bakom budgetförslaget. Det är det ansvaret som har gjort att vi har varit beredda att ta på oss ett betydande budgetunderskott — för att därigenom få mer resurser till en aktiv sysselsättningspolitik. Vi har varit beredda att betala det priset.

Några kommentarer. Jag tror inte att alla förslagen från Kjell-Olof Feldt och hans kolleger skulle störta landet i någon olycka. Somliga förslag skulle medföra betydande problem för landet, och det är därför vi har avvisat dem. Framför allt är det kanske mängden och storleken av skattehöjningsförslagen som utgör en svårighet, vid en tidpunkt då den svenska ekonomins huvudproblem är att våra kostnader är så höga, att vi inte kunnat sälja våra varor ute på världsmarknaden. Kjell-Olof Feldt har i denna situation varit beredd att ytterligare höja kostnadsläget genom en rad skatteskärpningar. Jag brukar inte använda så starka ord, och jag skall därför inte säga att ett genomförande av dessa förslag skulle störta landet i olycka. Låt mig med mitt eget ordval säga, att det skulle ha medfört väsentligt större problem för vårt land än vad vi har fått arbeta med under de gångna åren och att det skulle ha betytt att väsentligt flera människor skulle ha varit utan jobb. Nu påverkar väl inte remissutfallet tidpunkten för genomförandet av nya skatter. Däremot vill man ha en hygglig teknisk konstruktion av de föreslagna skatterna, och därför gör man klokt i att lyssna på vad remissinstanserna säger. Därtill kommer att man bör ta hänsyn till det aktuella konjunkturläget. Vissa skattenivåer och skattetyper kan passa i en viss konjunktursituation men inte i en annan. Låt mig härutöver bara nämna en detalj, nämligen att vi aldrig avskaffat avgiften för barnomsorgen. Det var i stället så att vi inte införde den. Vi är däremot nu beredda att göra det. Jag sade beträffande annonsskatten i mitt förra inlägg att den är en olämplig skatteform, som bör avskaffas. Det är inte bara statsministerns utan hela regeringens och folkpartiets syn på den skatten. Det är en skatt som har skadeverkningar på dagspressen. Den medför betydande administrativa problem. De miljoner — och de är inte så många — som den skatten inbringar kunde statsverket enligt min uppfattning mycket väl avstå från. Det är väl vidare så att generella skatteregler har betydande fördelar i olika sammanhang. Man kan inte ha en skattesats för en viss näringsgren, en annan för en annan näringsgren, en tredje för en tredje näringsgren osv. — exempelvis sådana speciella regler för banker som Kjell-Olof Feldt antydde. Därtill kommer det faktum att solida banker är till nytta för näringslivet och därmed för den svenska ekonomin.

Det är därför som jag gång på gång har betonat att vi har en hög beredskap för nya och/eller förändrade insatser från samhället. Jag vill vidare inte formulera mig så att skatterna skulle vara ett hot för samhällsekonomin och för samhällsutvecklingen. Jag betraktar inkomstskatterna — både den starkt progressiva statliga inkomstskatten och de höga kommunalskatterna — som ett problem för stabiliteten i samhällsekonomin, för lönerörelserna osv. Det är därför som jag så starkt vill satsa på att både begränsa de kommunala skattenivåerna och minska de statliga marginalskatterna. Jag tror det skulle vara till stor fördel för hela vår samhällsekonomi och för alla människor om vi kunde uppnå det. Däremot ställer jag inte upp på allmänna omdömen att alla våra skatter och våra totala skattenivåer skulle vara ett hot mot samhällsekonomi och samhällsstabilitet. Jag skulle ha större respekt för ett inlägg av det slaget, om det kombinerades med ett klargörande av vilka delar av samhällets insatser som man är beredd att ta bort eller avsevärt reducera, om man vill väsentligt sänka våra skattenivåer. Självfallet kan jag, och jag tror många andra, instämma i att vi måste begränsa de samlade skatterna och att det på många sätt är bra för både samhällsekonomin i dess helhet och för människorna i ett samhälle, om man kan bevara måttfulla skattenivåer.

Vad vi som politiker måste göra är att ständigt tala om för människorna: Alla de reformer som ni vill ha kostar mycket pengar, och ni kan inte få alla era önskemål tillgodosedda på en gång. Därför måste vi stundom säga nej till en del saker — den och den reformen måste vänta ytterligare ett tag. Vill vi ha ett samhälle på en hög nivå, kostar det pengar, och därför skall vi inte generellt säga att alla skatter skapar problem, för det gör de faktiskt inte. Inkomstskatten gör det i hög grad. Jag ställer upp på alla varningar om fortsatta och för snabba skattehöjningar, men jag ställer inte upp på alltför generella omdömen om skattesystemets fördärvlighet. Nils G. Åsling frågade om finansieringen av fortsatta skattereformer. Vi har i korthet nämnt om detta i en information för några dagar sedan. Den mera utförliga redovisningen kommer om ett tiotal dagar till riksdagen i form av några propositioner. De skatteomläggningar som vi föreslår kommer i allt väsentligt att finansieras. Det är innebörden i de förslag som kommer till riksdagen.